Fru talman! Ja, jag kan ge ett svar på den första frågan. Det finns ingen titel som heter handläggare i Regeringskansliet, utan det är en sammanfogning av ett antal grupperingar av yrken. Det är därför det har blivit fel. Detta har jag påtalat och det kommer också att rättas till i de skrifter som går ut från Regeringskansliet till riksdagens utredningstjänst - för jag förstår ju att det är därifrån detta har kommit. Departementssekreterare och departementsråd finns t.ex. Vad gör vi då? Vi pratar inte alls bara. Vi har t.ex. antagit en ny lag. Den lagen har som syfte att vara ett instrument för parterna - i synnerhet för fackföreningsrörelsen - så att man ska kunna komma till rätta med de oskäliga löneskillnaderna. När det gäller frågan om Ingbritt Irhammars avgång och att hon har ersatts av en man så finns det en mycket naturlig förklaring. På Jordbruksverket har en kvinna varit generaldirektör och en man tillförordnad generaldirektör. När generaldirektören nu får andra arbetsuppgifter så går den tillförordnade naturligtvis in, om än bara tillfälligt.

Fru talman! Chatrine Pålsson har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta med anledning av uppgifterna om bristande tillsyn av svenska slakterier samt vilka åtgärder jag avser att vidta för att förbättra djurhållningen på svenska slakterier. Inledningsvis vill jag klart slå fast att det enligt min mening är fullständigt oacceptabelt att djur plågas på svenska slakterier. Djurskyddstänkandet måste finna i varje led i matkedjan, och bristande djurskydd ska inte få förekomma. Med anledning av massmediernas rapportering från slakterier hade jag den 1 oktober i år ett möte i Jordbruksdepartementet där jag träffade företrädare för slakteribranschen, LRF, Jordbruksverket, Kommunförbundet och Livsmedelsverket. Alla parter såg oerhört allvarligt på de brister i djurskyddet som kunde konstateras. Slakteriföretagen förklarade att det självklart är de som ska ha huvudansvaret för hur djuren hanteras på slakterier. Slakterinäringen åtog sig därför att gemensamt utarbeta handlingsplaner för att säkerställa en god djuromsorg på slakterierna. Jag kommer att bjuda in till ett uppföljningsmöte i december i år för att informera mig om utvecklingen. I Sverige har vi, i jämförelse med andra länder, mycket stränga djurskyddsbestämmelser. I 13 § djurskyddslagen slås det fast att djur, när de förs till slakt och när de slaktas, ska skonas från onödigt obehag och lidande. Jordbruksverket har försäkrat mig att man inte har fått några signaler om att djur systematiskt skulle behandlas illa. Det är dock illa nog med enstaka fall av onödigt lidande, och det ska givetvis inte få förekomma. Det räcker inte med bra bestämmelser. För att brister i djurskyddet ska kunna upptäckas och åtgärdas krävs också en effektiv tillsyn av att bestämmelserna verkligen följs. Den lokala djurskyddstillsynen runtom i landet är kommunernas uppgift. De kommunala inspektörerna ska bl.a. tjäna som allmänhetens ögon även på slakterierna, och de ska försäkra sig om att djurskyddslagstiftningen följs. Tyvärr finns det dock stora brister i den kommunala tillsynen. Jag anser att den offentliga djurskyddstillsynen ska förstärkas bl.a. genom samverkan mellan olika myndigheter och genom att besiktningsveterinärens kompetens och närvaro tas till vara i slakteriet. Alla veterinärer, också besiktningsveterinärerna, bör få skyldighet att anmäla brister i djurskyddet. Jag har för avsikt att snarast föreslå regeringen en sådan ändring i förordningen med allmän veterinärinstruktion. Dessutom kommer regeringen att inom kort lägga fram förslag för riksdagen, dels om förbättringar av djurskyddstillsynen, dels om en ny djurskyddsmyndighet i syfte att förstärka djurskyddet. Jag hoppas att riksdagen är beredd att stödja dessa förslag för ett förbättrat djurskydd.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka jordbruksministern för svaret. Jag vill också tacka för att det finns konkreta åtgärder och att man vill göra förändringar. Sedan vill jag säga att jag blev oerhört chockad när jag såg det här TV-programmet. Som lekman på det här området känner man kanske en viss trygghet i Sverige och tror att det inte går till så här. Jag ställde då en rad frågor till mig själv och även till mina kamrater som arbetar inom det här området. Jag är från Kalmar län, och just det program som jag såg gällde ett slakteri där. Det känns bekymmersamt att de här besiktningsveterinärerna hade försökt förändra. De hade varit runt på olika slakterier i vårt land och hade försökt få det att bli bättre, men de kände sig mobbade. Det var för mig en chock. Det finns människor som kan de här frågorna, som försöker ta itu med dem och så blir de nästan av med jobbet eller får i varje fall inte fortsätta med just den här verksamheten. Min fråga är om Margareta Winberg också känner den här frustrationen när människor med ett visst civilkurage ställer sig upp och inte blir hörda. Fru talman! För mig är det här en djupt etisk fråga. Den handlar om hur vi behandlar liv. För något eller ett par år sedan var det mycket diskussion om hur vi transporterade djur inom EU. Då uttalade Margareta Winberg och många av oss också mycket starka ord om att det inte fick vara så. Men det känns ju lite lättare för oss att kritisera något som sker längre ifrån oss än det som händer nära oss. Det är klart att det i skuggan av detta är oerhört viktigt att vi på alla sätt försöker se till att det blir bättre. Sedan har jag en fråga när det gäller nödslakt. Om jag minns rätt kunde ett djur förr få slaktas på gården när det blev sjukt. Åtminstone jag som lekman bedömer att smärtorna och processen då inte behövde bli så besvärande. Har Margareta Winberg tänkt arbeta för att nödslakt på nytt ska införas? Det är väl ingen tvekan om att det är jättejobbigt med långa resor, oavsett om det är djur eller människor som blir sjuka, och det är kanske inte alltid så bra. Därför vill jag ställa den frågan. Sedan vill jag ställa en fråga till när vi pratar om djurskyddet. Efter den här händelsen har jag läst i tidningarna att en del av de lantbrukare som får EU stöd kan få det stödet i fortsättningen, trots att de är dömda för misskötsel av djur. Är det accepterat i reglerna i den europeiska gemenskapen att man får fortsatt stöd trots att man har vanvårdat sina djur?

Fru talman! Vi i Miljöpartiet tycker att det är väldigt bra att den här frågan kommer upp till diskussion här. Vi hade tidigare begärt en särskild debatt om situationen på slakterierna och har också delvis tagit upp den tidigare i den allmänpolitiska debatten för ett par veckor sedan. Vi är naturligtvis också väldigt upprörda över det som visades på TV, men vi kanske inte är riktigt lika förvånade. Vi har även tidigare hört veterinärer påpeka detta. Tyvärr har de ofta blivit bemötta med nonchalans, vilket också framgick i TV-inslaget. Man kan då fråga sig vems felet är att den här situationen finns på vissa slakterier. Vi anser naturligtvis att det liksom i andra sammanhang huvudsakligen är den enskilde personen som utför handlingen som är skyldig. Men det kan också finnas vissa strukturella bidragande orsaker i bakgrunden. Ett sätt att ge sig på dessa orsaker är att inrätta den nya djurskyddsmyndigheten. Vi hoppas att djurskyddet kommer att stärkas i och med detta. Vi är också väldigt positivt inställda till att man ger ett tydligare djurskyddsansvar till besiktningsveterinärerna. Vi tror att det är absolut nödvändigt för att komma till rätta med den här situationen. Vi har också ytterligare ett förslag, som vi har lagt fram i en motion under allmänna motionstiden i år, och det är att man ska införa legitimation för transportörer och slakteriarbetare samt att det ska finnas en neutral instans som utfärdar denna legitimation, gärna staten. Det handlar alltså om att öka kunskapen om djurs behov och beteenden. Om denna ökar kommer också sättet som djuren behandlas på att förbättras; det är vi fullkomligt övertygade om. När det gäller kommunernas situation med ansvar för djurskyddet finns det orsaker till att det inte har fungerat riktigt bra på alla håll - i många kommuner fungerar det alldeles utmärkt. Bl.a. har kommunerna litat på att det ska fungera med besiktningsveterinärerna. Vi tror att om det förbättras vad gäller skyldigheten att anmäla för besiktningsveterinärer så kommer också kommunernas verksamhet att bli bättre och tydligare. Det har också funnits en osäkerhet om framtiden när det gäller att satsa på den kommunala djurskyddstillsynen, eftersom det finns oklarheter om huruvida den ska ligga kvar på kommunerna i framtiden eller inte. Vi hoppas att det här kommer att få ett snart svar i propositionen om den nya djurskyddsmyndigheten och organisationen för djurskyddet. Vi i Miljöpartiet tycker naturligtvis att det är bra att kommunerna har det här ansvaret - dels därför att beslut och verksamheter ska ligga på en nivå så nära de människor som berörs som möjligt, dels därför att de kommunala djurskyddsansvariga personerna har en lokalkännedom som vi tror är nödvändig för att ge det stöd och den hjälp som behövs åt dem som eventuellt behandlar sina djur illa. Vi hoppas också att man kan inrätta någon form av stödorganisation för kommunerna på den nya djurskyddsmyndigheten så att de kommuner som har svårt att klara av det här arbetet kan få stöd och hjälp från personal på den nya djurskyddsmyndigheten. En sådan kombination tror vi skulle vara bättre än att ta bort ansvaret helt och hållet från kommunerna. Det var det jag ville säga först.

Fru talman! Jag tycker också att det är bra att frågan har ställts. Det har diskuterats väldigt mycket under senare tid hur det kan ha fått gå till på det sätt som det tydligtvis har gjort. Det är alldeles uppenbart att misskötsel har förekommit, och det är helt oacceptabelt. Jag tror att alla är överens om att vi måste skärpa åtgärderna när det gäller kontrollen, om man inte har följt våra trots allt starka djurskyddslagar. Vi har nämligen starka djurskyddslagar, och bristerna beror helt och hållet på att man inte har följt dem. Man har inte tillämpat dem. Man har slarvat. Sedan är det klart att tillsynen på slakteriet har brustit. Det är också alldeles uppenbart att de som har utfört själva slakten inte har följt föreskrifterna, och då måste man skärpa tillsynen och kontrollen både från företaget och från myndigheterna, som har tillsynsansvaret. Jag delar helt och hållet jordbruksministerns uppfattning i svaret men vill trots det ställa några frågor. Jordbruksministern talar om att hon har för avsikt att föreslå ändringar i förordningen, även när det gäller tillämpningen, och att det ska bli förbättringar i djurtillsynen. Det skulle vara väldigt intressant att veta vilka förbättringar jordbruksministern avser att föreslå. När det sedan gäller djurskyddsmyndigheten är det en sak som vi får återkomma till. Det är inte själva myndigheten utan hur detta tillämpas, tror jag, som är avgörande. Men den frågan får vi återkomma till. Det talas om var tillsynen ska ligga. Jag delar den uppfattning som kom fram här nyss, nämligen att den måste ligga så nära människorna som möjligt. När det gäller uppfödning tror jag att det är väldigt viktigt. Varför tycker jag det? Jo, av det enkla skälet att där misskötsel av djur har förekommit är det i allmänhet sociala problem som ligger bakom. Det löser man inte med en skärpt myndighet, utan det handlar framför allt om hur tillsynen går till, hur man förebygger och på vilket sätt man exempelvis i kommunerna kan förbättra det hela. Jag är medveten om att det finns problem i många kommuner. Men då är det där man ska förbättra det. Dessutom ska man se till att kompetensen förbättras så att de som utövar tillsynen verkligen har en hög kompetensnivå. Men frågan är alltså: Vad är det för förbättringar som jordbruksministern avser att föreslå? Sedan finns det en annan fråga som jag tycker är väsentlig. Jordbruksministern talar om att hon ska informera sig. Jag tror att det är lika viktigt att jordbruksministern informerar oss i riksdagen om vad som komma skall längre fram i den här frågan. Vi har ju haft sådana informationer under det senaste året som jag tycker har varit väldigt bra. Jag hoppas att det blir samma sak i denna fråga framöver.
Fru talman! Låt mig börja med tillsynen, eftersom ni alla var inne på den. Jag delar inte er uppfattning att det i alla lägen är bra att tillsynen ligger så nära som möjligt. Det kan vara bra om det är sociala problem, vilket det ibland är när det gäller misskötsel av djur. Men det är trots allt så att vi, som Ingvar Eriksson sade, måste se till att tillsynen förbättras. När den är kommunal kan vi inte se till det. Vi styr inte på det sättet över kommunerna, utan kommunerna har en suveränitet att själva bestämma om de vill satsa på barnomsorgen eller på djurskyddstillsynen. Det är också det som har kritiserats från EU, dvs. att vi inte direkt från statens sida kan styra över tillsynen. Det förekommer också kommuner där det inte finns någon tillsyn alls. Tillsynen är alltså inte likadan över hela landet. Den är väldigt ojämlik, och det beror väldigt mycket på vilket intresse de kommunala politikerna har för den här frågan. Det finns också en annan komplikation här. Det finns kommuner som har väldigt många slakterier eller något väldigt stort slakteri. Jag har lyssnat på veterinärer. Jag har t.ex. lyssnat på Ingvar Ekesbo i Skara, som har beskrivit i vilken beroendeställning en del kommuner är och hur de därför inte orkar fullfölja den här tillsynen. Exemplen är otaliga. Jag tycker att vi måste lyssna på dem som har den här erfarenheten och som definitivt tycker att vi måste förändra detta något vis. Det behöver inte utesluta att kommunerna också kan få en roll att spela. Men vi måste på något sätt kunna garantera att tillsynen fungerar över landet, och staten måste kunna utfästa den garantin. Det kan vi nämligen inte i dag. Jag tror inte alls att vi i övrigt är oense om att vi måste skärpa det här så långt vi kan. För min del handlar det om information och diskussion med näringen, eftersom den ändå har huvudansvaret för att lagar och förordningar följs. Detta ska jag som sagt följa upp, och jag ska gärna också informera kammaren på ett bra sätt. Det måste också vara så, Chatrine Pålsson, att vi inte kan kritisera andra om vi inte har sopat framför egen dörr. Självklart måste vi göra det först, innan vi börjar kritisera andra. Jag delar fullständigt den uppfattningen. Chatrine Pålssons andra fråga gällde huruvida djurägare som missköter sina djur ändå kan få djurbidrag. Ja, det är så. Djurägare som missköter sina djur ska bli dömda enligt den vanliga rättsordningen i Sverige och få böter, fängelse eller vad man nu utdömer. Men vi har inte i Sverige, och det är heller inte möjligt enligt regelverket, en dubbel bestraffning så att man dessutom blir fråntagen sina djurbidrag. Det är stötande på ett vis. Men man kan ju överföra det på mänskliga värden. Det var någon som gjorde det, och jag tyckte att exemplet var ganska talande. En familj som misshandlar sina barn mister ju inte sitt barnbidrag. Rättsordningen har alltså sin gång och man ska dömas enligt den. Sedan finns det ett annat regelverk som handlar om bidrag, förmåner och sådana saker. Detta till trots håller vi på och undersöker frågan, därför att jag tycker att detta är stötande ur ett allmänpolitiskt perspektiv. Vi tittar närmare på om det är möjligt att införa det som brukar heta cross compliance, dvs. att vi knyter bidragen till skötseln. Det är inte möjligt i dag, men kanske vi ska driva det för framtiden.
Fru talman! Jag tycker att det sistnämnda är mycket intressant. Jag är väldigt glad för att jordbruksministern tittar närmare på detta. Det handlar faktiskt i grunden också om en tilltro och en allvarlig signal. Enligt uppgift finns det lantbrukare som trots att de varit dömda flera gånger har fått sina bidrag. Samtidigt förstår jag komplexiteten när Margareta Winberg talar om den. Men jag känner som allmänhetens företrädare att det är lite stötande. Jag skulle också vilja ta upp en annan fråga. Den gäller utbildningen av personalen på slakterierna, som jag inte känner till. Ingår det etiska dimensioner i utbildningen? Jag tror att detta är oerhört viktigt. Jag läste om en lantbrukare som hade blivit dömd för vanvård av djur. Jag tror dessutom att han var politiker någonstans i norr. Man berättade att det etiska staketet redan var nedrivet. Om vi inte har ett etiskt förhållningssätt till allt levande, kommer vi att ha svårt att behandla djuren på ett riktigt sätt. Skulle man inte i utbildningen på slakterierna också kunna ha en etisk dimension, hur djuren ska behandlas? Det tror jag är jätteviktigt, och jag vill fråga om det skulle kunna vara en idé. När jordbruksministern säger att Jordbruksverket har försäkrat att djur inte systematiskt behandlas illa, tror jag tyvärr inte att det är sant, därför att det är så många av de här personerna som har försökt ändra på detta. När man börjar behandla djur på ett visst sätt blir man lite immun själv mot att det är fel. Jag tror att det här är mer omfattande och det är illa i sig. Jag håller också till fullo med om att vi måste ändra på detta. Jag kan i alla fall lova jordbruksministern att jag kommer att ställa mig positiv till nya förslag inom det här området och jag hoppas att kammaren också gör det. När det gäller en ny proposition vill jag fråga: När kommer den? Kan man räkna med att den kommer inom ett par månader? Jag tror att det skulle vara viktigt att få det här gjort så fort det över huvud taget är möjligt.
Fru talman! Jag tänkte säga några ord till om tillsynen av kommunerna. Jordbruksministern talar om att det finns brister och att staten inte har tillräckligt mycket kontroll över vad som händer i kommunerna. Här kan man dra paralleller till mängder av andra områden. Det finns naturligtvis kommuner som är olika på skolans område, de erbjuder olika mycket verksamhet inom barnomsorgen, äldreomsorgen och alla kommunala verksamheter. Det kan finnas skillnader mellan kommunerna. Men lösningen på det problemet är inte nödvändigtvis att man flyttar upp allting till statlig nivå och ger staten total kontroll över allting. Det är inte säkert att det blir bättre på det sättet. Staten stiftar de lagar som kommunerna är skyldiga att följa. Man gör förordningar och man meddelar olika typer av regler som kommunerna faktiskt är tvungna att följa. Följer kommunerna inte de reglerna kan man vidta olika åtgärder. Men jag håller helt med om att det behöver finnas en nivå som kommunerna kan överlämna en del av ansvaret till i de fall då man känner att man inte själv kan ta hand om ett ärende därför att man kanske är för nära berörd eller för att man på något sätt inte klarar av att hantera just det enskilda ärendet. Det kanske är ett ovanligt svårt ärende. Då kan man lämna över det. Vi tror att den nya djurskyddsmyndigheten kan ha en sådan roll, att det kommer att finnas en organisation inom den som kan stödja kommunerna på det sättet.
Fru talman! Jag tackar för de svar som vi hittills har fått. Men ännu har inget besked getts om det blir någon information till oss, men jag förutsätter att det blir det. När det gäller tillsynen, som jag sade bör ligga så nära som möjligt, anser jag det på grund av att det i 95 % kanske 99 % av fallen handlar om sociala skäl. Det finns ingen djurhållare som medvetet, utan sociala problem, sköter sina djur illa. Finns det fall där det sker krävs det helt klart väldigt snabba ingripanden och då ska det hårda tag till. Men när det gäller sociala skäl är det ju fråga om en sjuk människa och han eller hon behöver hjälp. Då måste man också handskas med de frågorna på det sättet. Annars kommer man inte att vinna någonting på förändringen. Det är mot den bakgrunden som jag är väldigt angelägen om att man ser över alla fall, så att man kommer fram till en lösning där man kan samarbeta med myndigheter och även de människor som är drabbade. Man måste hjälpa dem ur eländet och det måste ske snabbt. Jag tror inte att en ny myndighet, som ligger ännu längre ifrån, klarar detta snabbt. Det är väl ändå så, fru jordbruksminister, att även jordbruksenheten i Jordbruksverket har ett övergripande ansvar när det gäller vad som sker ute i kommunerna. Kommunerna måste, som har sagts här tidigare, självfallet följa lagarna. Jag tror egentligen inte att det här är en lagstiftningsfråga, för redan i dag är lagarna så bra att de bör kunna fungera. Det är i tillämpningen av lagarna och bristen på kompetens när det gäller tillsynen det ligger. Det är där vi måste sätta in resurserna. Vi måste stärka kompetensen hos tillsynspersonerna. När jordbruksministern säger att vissa slakterier har veterinärer som är i beroendeställning är det klart att det är mycket olyckligt. Men de har ett ansvar att fullfölja sin uppgift. Jag har väldigt svårt att tro att man med det ämbetsmannaansvar och det ansvar i övrigt som veterinärer har i Sverige inte är beredd att följa de lagar som gäller.
Fru talman! Det finns en utbildning för personalen. Jag säger det som svar till Chatrine Pålsson. Det är näringen själv som har det ansvaret. Enligt uppgift utbildas de både i praktik och i etik. Men efter det möte vi hade har man lovat att förstärka utbildningen. En av cheferna som var på mitt möte skulle själv resa runt till dessa slakterier för att personligen tala med ledningarna. Det får inte vara så att ledningen inte vet vad som pågår ute på golvet i slakteriet. Det har vi sett exempel på. Den syn som delas av alla människor i Sverige måste genomsyra hela kedjan inne i slakteriet. Det har den uppenbarligen inte gjort. Det har man nu sagt att man ska ta tag i. Systematik, nej, vi har inte fått sådana rapporter. Och det finns ett sätt att rapportera detta. En besiktningsveterinär kan rapportera till kommunen, till den kommunala inspektören eller till Livsmedelsverket. Om det vore systematik i det hela skulle vi få in massor av rapporter av det här slaget, men det har alltså inte skett. Det är därför vi kan hävda att det inte finns någon systematik i det här. Till Maria Wetterstrand vill jag säga att skillnaden mellan barnomsorg och skola när det gäller kommunernas ansvar är att vi styr över detta själva i Sverige. Men tillsynen och de krav som vi ska ställa på tillsynen är EU-gemensamma. Det är där konflikten uppstår. EU säger till oss: Se nu till att tillsynen fungerar! Ställ krav på dem! Och vi står här och säger: Nej, det kan vi inte göra, för det är en kommunal kompetens. Vi kan inte styra över kommunerna. De bestämmer själva om de ska lägga pengarna på barnomsorg eller djurtillsyn, och då väljer de barnomsorg i de allra flesta fall. Det är därför vi inte har någon möjlighet att styra. Det är också ett svar till Ingvar Eriksson. Vi kan inte tvinga kommunerna. Vi har inte rätten att göra det med den organisation av vår förvaltning som vi har i Sverige. Ingvar Eriksson ställde en fråga om utbildning. Vi kan erbjuda dem utbildning. Det har också Jordbruksverket erbjudit, och man har betalat nästan hela kostnaden. Sedan har man fått lägga ned kurserna därför att kommunernas företrädare inte kommer. Det är vad vi kan göra. Men utbildningarna duger tydligen inte eftersom deltagarna inte kommer, och utbildningar har fått läggas ned. Då får vi kritik från EU. Då känner jag som ansvarigt statsråd att här är någonting som inte fungerar. Vi måste försöka ändra på detta. Jag vädjar till er som representerar tre olika partier att sätta er in i detta och gärna tala med Ingvar Ekesbo och andra veterinärer. De kan ge massor med exempel på hur det inte får vara. De har också förslag till hur det hela borde se ut och andra olika lösningar.
Fru talman! Jag vill avslutningsvis säga att jag nu förstår detta dilemma. Det viktigaste för mig är att det blir en förändring. Så får vi använda den metod som krävs för att få denna förändring. Om jag har förstått saken rätt är besiktningsveterinärernas huvuduppgift att kontrollera köttkvaliteten. Men om jag dessutom har förstått saken rätt är kvaliteten på köttet beroende av hur man behandlar djuren i "livets slutskede". Jag är glad att det blir en förändring. Den är nödvändig. Det är alldeles utmärkt att regeringen kommer att ändra på detta, men jag tror att kvaliteten på det svenska köttet fortsättningsvis måste vara hög. Vi har ju varit kända för att ha hög kvalitet. Det är en faktor. Ändå är det inte den faktor som driver mig till denna debatt, men den är viktig ur vårt perspektiv. Jag vill verkligen tacka för detta, och det kommer att vara jättespännande att vara med om att genomföra förändringar på området. Det är vi skyldiga allt levande i vårt land.
Fru talman! Jag är glad över det Chatrine Pålsson har sagt. Jag tolkar det som en ärlig och uppriktig vilja att vara med och genomföra en förändring till det bättre. Hur den sedan ska se ut får vi väl återkomma till, men det är helt uppenbart att det behöver göras någonting.

Fru talman! Yvonne Andersson har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att ge alla studerande samma chans till det studiestöd som de är berättigade till. I det nya studiemedelssystemet finns ett högre bidrag, 82 % av totalbeloppet, som inom en särskild resursram lämnas främst till vissa studerande med kort tidigare utbildning fr.o.m. det kalenderår den studerande fyller 25 år. Stödet lämnas av Centrala studiestödsnämnden i den ordning som ansökningarna kommer in och så länge resurserna räcker. Det högre bidraget är främst avsett för studerande som är i särskilt behov av kompetensförstärkning, dvs. de som saknar grundskole eller gymnasiekompetens. Därför har den övervägande delen av de anvisade medlen avsatts just till denna grupp. I denna grupp har CSN bedömt att samtliga ca 30 000 som ansökt om stöd under hösten 2001 kommer att få det högre bidraget. En mindre del, ca 10 %, av de anvisade medlen har avsatts till studerande som redan har gymnasiekompetens men som har för avsikt att repetera vissa kurser eller bredda sin utbildning. Anvisade medel har beräknats räcka till ca 3 800 studerande under hösten 2001. Bland dessa studerande har efterfrågan på stöd varit stor, vilket medfört att de anvisade medlen till denna mindre grupp tog slut redan i juni i år. Emellertid är det viktigt att framhålla att de som inte får det högre bidraget fortfarande har möjligheten att studera med samma totalbelopp i studiemedel, men med den lägre bidragsdelen om 34,5 %. Det vore naturligtvis önskvärt att alla som ansökt om studiemedel med det högre bidraget fick det. Statens resurser är dock, som bekant, inte obegränsade, och i avvägningen mellan hur resurserna ska fördelas har de studerande som saknar grundskole eller gymnasiekompetens prioriterats. Kristdemokraternas förslag att minska anslagen för studiestöd med 315 miljoner kronor nästa år skulle innebära att färre får möjlighet att få studiestöd. Sommarens hantering av studiestödsansökningar innebar en ny uppgift för CSN, eftersom det var första gången som det högre bidraget i studiemedlen skulle hanteras och efterfrågan på stödet av det skälet var svår att förutse. Det är min bestämda uppfattning att CSN:s rutiner måste kombinera effektivitet, rättvisa och rättssäkerhet för de studerande.
Fru talman! Först vill jag tacka så mycket för svaret och för möjligheten att få debattera den här väldigt viktiga frågan i kammaren. Frågan handlar inte bara om kronor och ören utan är djupare än så. Jag menar att studiemedelssystemet som det beskrivs i svaret och fungerar i dag slår ut de mest utsatta från utbildning. Vad hjälper det om regeringen använder fromma ord för att åtgärda snedrekryteringen till högskolan, om ministern själv genom sina anvisningar för studiestödet motverkar det i handling? Jag menar att det som ministern här redovisar om att CSN lämnar stöd i den ordning som ansökningarna kommer in och så länge resurserna räcker innebär ett först-till-kvarn-system, som slår ut många. Man kan fråga sig om det inte är lika viktigt att studera på hösten. Anledningen till att jag blev uppvaktad i den här frågan var de studiestöd som tog slut i juli månad. Sista ansökningsdagen var för vissa av höstens utbildningar den 15 maj, och beslutet meddelades vid midsommartiden. För att få ansöka om studiestöd måste man vara antagen till en utbildning. De som söker sig till en utbildning och får en utbildningsplats men sedan inte får det studiestöd som de tror att de ska få kan inte fullfölja sin utbildning. Det verkar som om ministern är medveten om att svaren tyvärr kommer väldigt sent. Det står i svaret att samtliga 30 000 kommer att få studiestöd i höst. Har de som börjar sin utbildning på hösten inte fått besked den 12 november får man också ifrågasätta hur många vuxna - i många fall kvinnor med barn - som vågar börja studera på en vuxenutbildningskurs utan att veta att de har sin försörjning ordnad. Jag tycker att de teoretiska resonemang som förs när man bygger upp system ofta stämmer illa när man försöker tillämpa dem t.ex. på sina närmaste vänner, om de skulle riskera att inte ha möjlighet att få en utbildning för att längre fram komma in på högskola eller bara för att fördjupa och förbättra sin utbildning. Det system som vi har i dag drabbar, oavsett om vi vill det eller ej - och det vill vi inte; det har ministern sagt flera gånger - möjligheterna för de svagaste och mest utsatta grupperna att gå vidare. Den egentliga frågan i min interpellation är: Vad tänker ministern göra för att människor ska veta att de, oavsett om de söker sig till en utbildning på våren eller på hösten, ska kunna vara säkra på att få det studiestöd som de är berättigade till? Det är en väldigt stor skillnad mellan att få ett studiestöd om 557 kr i veckan och att få ett studiestöd om 1 328 kr i veckan. Så stor är skillnaden.

Fru talman! Det är viktigt att orden och verkligheten stämmer överens, men jag blir lite fundersam när jag lyssnar på Yvonne Andersson. Hon beskriver läget så att studerande får avbryta sin utbildning därför att de inte får tillgång till studiestöd. Så är det ju inte. Det finns en rätt till studiestöd, och den generella rätten gäller 34,5 % i bidrag på ett månadsbelopp om ungefär 7 000 kr i månaden. Det har vidare för att särskilt motivera dem som har den kortaste utbildningen införts ett stöd om 82 %. Vi bedömer att alla de som ansökt om detta och som saknar grundskole eller gymnasiekompetens har möjlighet att få det stödet. Det är något fantastiskt som vi här gör. Det ligger nära en studielön. Det finns också en grupp som skulle behöva komplettera sin utbildning, och av dem kan inte alla få det högre stödet. Det gäller sådana som har gymnasiekompetens men som har lust eller behov att komplettera den. Att inte alla dessa kan få 82 % bidrag är ekonomiskt motiverat. Hade vi obegränsat med pengar skulle vi låta alla studenter alltid få 82 %, men det tror jag att inte ens kristdemokraterna är ute efter. För dessa studerande får först-till-kvarnsystemet gälla, som tidigare var fallet också när det gällde svux och svuxa. Men det är fortfarande så att man har full möjlighet att söka och få de vanliga studiemedlen, dvs. 34,5 % i bidrag och - märk väl - samma totalbelopp, inte som Yvonne Andersson vill låta påskina en lägre levnadsstandard. Det som blir ännu märkligare, som gör att man inte riktig förstår interpellantens fråga är att kristdemokraterna i riksdagen aktivt driver frågan att minska medlen till studiemedel. Hur det på något vis skulle kunna göra det bättre är för mig väldigt svårt att förstå. Det är ett studiemedelssystem som i sin helhet är väldigt generöst och som gör att just de människor vi vill rekrytera till studier med särskilda stimulanser, de som har kort utbildning, i nästan hundraprocentig utsträckning får det högre bidraget. Sedan kan vi gemensamt höja ambitionerna, men då skulle jag uppskatta om Kristdemokraterna började med att stödja regeringens förslag om hur mycket pengar som ska gå till studiemedel och inte börja med att spara på studiemedlen, för då förvärrar vi social snedrekrytering. Urvalsförfarandet är en viktig fråga. Ska vi ha först-till-kvarn-systemet för de högre bidragsnivåerna, eller ska vi ha ett prövningsförfarande? I regeringen har vi av erfarenhet lärt oss att det prövningsförfarande som man kan använda sig av inte blir så träffsäkert som man skulle önska. Nu har vi i stället en först-till-kvarn-princip som ju ger dem som har kortast utbildning möjlighet att få detta. De som bara har grundskole eller gymnasiestudier får 82 % i bidrag. Det tycker jag är ett mycket fint system som vi har all anledning att vara stolta över. Jag väntar fortfarande på att Kristdemokraterna börjar med att komma i närheten av regeringens budgetpolitik på det här området, så att vi åtminstone utgår från samma nivå på pengar till studiemedelssystemet.
Fru talman! Nu börjar det bli riktigt intressant, för här delar vi inte verklighetsuppfattning över huvud taget. Om de rektorer som har hört av sig från folkhögskolorna och de lärare och studievägledare som har hört av sig från Komvux inte talar sant tycker jag att det är märkligt. Det är i alla fall verkligheten som talar när människor inte anser och upplever sig ha råd att gå vidare och anta en utbildningsplats för att de inte har studiefinansieringen ordnad. Det är lätt för människor som ministern och oss andra i kammaren här, som har en lön som gör att vi vågar ta på oss ett lån här och där, men det vågar inte alla som inte har en garanterad fast inkomst utan som lever under andra förhållanden. Därför har jag respekt för dem som vet att de skulle ha haft chansen. Om de hade sökt sitt studiemedel tidigare under året hade de haft chansen till 82 %, men tyvärr var pengarna slut, så de fick bara 34,5 %. Då kanske man avvaktar, och vi förlorar de här människorna i systemet, och de här människorna förlorar chansen att få den utbildning de behöver. Sedan tycker inte jag att detta är särskilt schyst. Jag är helt övertygad om att ministern mycket väl vet varför vi har mindre pengar just till studiestöd. Vi har försökt få en balans mellan antalet utbildningsplatser och studiestöd, och det skulle väl möjligtvis vara en huvudkritik mot regeringens politik att man inte har studiestöd som balanseras mot antalet platser som ges. Jag tycker att det skulle vara en förutsägbarhet som varje svensk medborgare skulle kunna få vara medveten om tillgängligheten av, nämligen: Om jag söker den utbildningen så får jag det studiemedlet och vet att jag har försörjningen ordnad, oavsett om jag söker i januari eller i oktober. Det skulle väl vara någonting som vi kan förvänta oss. Nu är det så att de som har sökt tidigt på året, när pengarna finns kvar, får det väldigt bra. Anledningen till att vi kristdemokrater försöker öka antalet platser och gärna har en lägre andel på studiemedlet är att vi vill försöka balansera detta, och det ser jag snarare som en ära än något som jag skäms över att jag talar om här. Den sista delen som jag tycker att man måste beröra är förtryckta blanketter. De människor som ministern talar om i sitt svar, som ska få det högsta bidraget som de har sökt, är de som inte har följt CSN:s anvisningar. CSN:s anvisningar i juni gick ut på att man inte skulle söka det högsta beloppet, för man skulle ändå inte få det. Det här är någonting som man får se upp med. De som har varit lydiga - åtminstone enligt de uppgifter som jag har fått - och använt de blanketter som har anvisats från CSN har inte fått det högre beloppet, och många av dem är de som åtminstone jag i min verklighetsuppfattning skulle ha tyckt allra mest behövde det högsta beloppet.
Fru talman! Jag blir inte klokare av det senaste inlägget. Menar Yvonne Andersson att alla som söker 82 % bidrag ska få det? En väldigt fin ambition! Men har det något som helst samband med de budgetförslag som Kristdemokraterna har lagt fram? Nej. Ni föreslår ju en besparing på 315 miljoner kronor i studiemedelssystemet. Om inte alla ska få, dvs. en löpande räkning - det tror jag inte att Yvonne Andersson menar, fastän hon vill låta påskina det - vem av dessa drygt 30 000 som nu har fått det 82 procentiga bidraget ska avstå från att få det? Regeringen har valt att säga att personer som bara har grundskola eller inte ens det, eller personer som ännu inte har gymnasiebehörighet; de bör vara de som först får det här stödet, och det har man i princip kunnat få, och det gäller samtliga som är intresserade av det och som har behov av att få sin gymnasieutbildning. Yvonne Andersson vill att andra grupper ska få det. Då menar hon alltså att man i stället ska säga ett de som har den kortaste utbildningen ska ha den lägre bidragsnivån och de som har lite längre utbildning ska få den högre bidragsnivån. Jag får helt enkelt inte det hela att gå ihop. Jag delar Yvonne Anderssons ambitioner att fortsätta att göra det hela ännu mer generöst och att fortsätta att förbättra villkoren. Det är den viktigaste politiska frågan. Men det går inte att påstå att man gör det genom att först minska med 315 miljoner kronor och sedan låtsas som om det inte finns ett vägval mellan dem som ska ha 82 % och de som får Vi ställer oss bakom dem som har kortast utbildning; de måste få först. Yvonne Andersson menar något annat.
Fru talman! Jag visste inte att jag hade uttryckt mig så otydligt, men vi tar det en gång till. Vi menar också att de med kortast utbildning ska ha detta. Kunskapslyftskommittén lade fram tydlig information om hur man skulle balansera antalet utbildningsplatser å ena sidan med möjligheten till studiemedel å andra sidan. Det finns rätt tydliga prognoser på hur det ser ut i landet när det gäller den delen. Och jag menar att det är den rättvisa analysen och diagnosen som behöver få vara grund till beslutsunderlaget över vilka pengar vi har att fördela. Det är väl ändå fullständigt värdelöst att ordna utbildningsplatser om inte studerande har möjlighet att använda dem för att de inte kan klara sitt livsuppehälle på ett bra sätt. Vad jag menar är i stället att dessa saker ska få följas åt. Då har det i vårt fall blivit en lägre andel till studiemedel därför att man har utbildningsplatser som ska följas åt. Jag tycker att det är viktigt att den kopplingen finns. Det är det ena. Det andra är: Visst kan man lösa behovsprövning och annat så att det blir rättvist över året, men om jag väljer februari eller november kan ju inte spela någon roll när det gäller att få studiemedel och mina möjligheter till att få förkovra mig. Det är ju det som jag vänder mig emot. Jag tror fortfarande på att en lösning skulle vara en behovsprövning av vilka som behöver det högre beloppet när bidragen inte räcker till. Där tror jag att vi måste göra en genomgång så att det blir som ministern sade i sitt svar alldeles nyss: effektivitet som också kombineras med rättssäkerhet och rättvisa. Men i dag gör det inte det.

Fru talman! Per Bill har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att tillse att svenska högskolor och universitet kan tillämpa ett rättvist avgiftssystem för studenter utanför EES-området. Jag är glad över denna möjlighet att ånyo få framföra mina och regeringens åsikter i denna centrala utbildningspolitiska fråga. Per Bill refererar i sin interpellation till regeringens nyligen framlagda proposition Den öppna högskolan . I denna proposition presenteras åtgärder och förslag som bl.a. syftar till en breddad rekrytering och nya vägar till högskolan, en högskola som är tillgänglig för fler i ett livslångt lärande samt en högskola som är öppen för omvärlden. Tack vare avgiftsfria studier, ett generöst studiestödssystem och den kraftiga expansionen av högskolan under 1990-talet minskar nu snedrekryteringen. Drygt hälften av de 300 000 studenterna vid landets universitet och högskolor har föräldrar som inte har studerat på högskolenivå. Arbetet för höjda kvalitetskrav och breddad rekrytering går hand i hand. En viktig målsättning med propositionen är att stimulera den internationella rörligheten och högskolans internationalisering. Utländska studenter är på flera sätt en tillgång för våra högskolor och universitet. Dessa personer bidrar till att förstärka den internationella miljön och mångfalden och främjar förståelsen för andra kulturer. Uppdragsutbildningen kan här vara ett medel för att öka antalet utländska studenter i den svenska högre utbildningen. Det finns ett stort intresse från utländska myndigheter och företag att upphandla utbildning från svenska lärosäten. Inte minst gäller detta utländska regeringar och myndigheter som önskar sända studenter för utbildning i Sverige. Därför föreslås i propositionen att universitet och högskolor ska ges rätt att sälja uppdragsutbildning till stater, myndigheter och företag utanför EES området utan att först behöva inhämta regeringens godkännande. Per Bill ser regeringens förslag som orättvist då en utländsk person kan genomgå uppdragsutbildning i Sverige medan en person från samma land som sparat ihop till sin utbildning inte får samma chans. Det stämmer att en enskild person - svensk eller utländsk - inte kan köpa uppdragsutbildning enligt gällande förordning. Det stämmer dock inte att enskilda individer från andra länder därigenom skulle utestängas från högskolestudier i Sverige. För en utländsk person som önskar studera i Sverige står högskolan öppen. Denna person kan få uppehållstillstånd för studietiden om denne kan uppvisa någon form av tryggad försörjning. Är detta villkor uppfyllt och personen är antagen kan denna avgiftsfritt läsa vid våra universitet och högskolor. Det skapas inte ett rättvisare system genom att denna person även ska tvingas avlägga en avgift, tvärtom. Det är just genom att slå vakt om en avgiftsfri högre utbildning för alla som rättvisa kan garanteras. Avgifter skulle i första hand slå mot studenter från länder med svagare ekonomi, t.ex. Östeuropa och Baltikum, och fungera som en mur som talangfulla studenter från berörda länder skulle få svårt att ta sig över. Att avgiftsbelägga studier för personer som kommer från länder utanför EES-området skulle riskera att leda till färre utländska studenter vid våra lärosäten. En sådan utveckling skulle av flera skäl vara djupt olycklig. Frågan om avgifter kontra avgiftsfrihet är en ideologiskt mycket viktig vattendelare. Det är ingen hemlighet att moderaterna, understödda av kristdemokraterna, vill introducera avgifter i den högre utbildningen.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

Fru talman! Per Bill brukar inte använda hårda ord. Han brukar många gånger vara rätt försiktig. I dag kan jag fullt ut dela hans bestämda och hårda ord när det gäller de lögner som sprids. Vi kristdemokrater har aldrig sagt att vi vill ha avgifter för svenska studenter. Jag kan säga samma sak som Per Bill gjorde här. För tydlighetens skull vill jag som taleskvinna för kristdemokraternas utbildningspolitik säga att vår partiledare och vår partistyrelse aldrig har sagt och att det vi har skrivit aldrig har handlat om att det ska vara kostnader för våra svenska studenter. Jag har vid ett tillfälle diskuterat EU överenskommelsen. Om man läser den diskussionen och förstår den, och det tror jag att utbildningsministern har gjort, inser man att det aldrig har varit tal om att vi föreslår kostnader och avgifter för svenska studenter. Detta är en lögn. Vi vill inte det. Däremot har jag lyft fram att studenter från icke-EU-anslutna länder ska ha möjlighet att vara med att dela på våra höga investeringskostnader för utbildning för att få upp kvaliteten och klara den på sikt. Jag hoppas att detta har varit så tydligt att det inte ska behöva sägas i fler sammanhang och inte heller lyftas fram i fler tidningar för att motsäga det som Thomas Östros går ut med. Det finns alltså vad jag vet i dag ingen vattendelare mellan några politiska partier i detta land som vill ha avgifter för svenska studenter. Inte heller vi vill ha det. Det är också viktigt i en debatt som denna att lyfta fram det som ligger till grund för att vi inte ska ha avgifter för svenska studenter. Man kan leka med ord - vad är avgifter och vad är kostnader? Jag tror att det på sikt kommer att bli svårt att hålla kvar detta om samtliga europeiska länder - de flesta i dag - har olika typer av avgifter. Då kanske vi måste diskutera den överenskommelsen. Men det tar vi inte upp i denna interpellation. Jag hoppas att det nu har blivit tillräckligt tydligt - vi vill inga avgifter ha i dag för svenska studenter. Däremot undrar jag återigen: Varför ska inte vi kunna erbjuda människor från andra länder som inte har moderna utbildningssystem och som inte tillhör någon organisation där de kan köpa utbildning att få vara med och betala investeringskostnader som vi har för att också få del av det fina utbildningssystem som vi har i vårt land? Den frågan tycker jag vi ska diskutera lite närmare, för den är ytterst intressant. Den kommer också att vara adekvat i framtiden om vi ska vidga detta. Våra svenska studenter skulle nämligen må alldeles utmärkt av att ta del av de nätverk som finns på den globala utbildningsmarknaden. Vårt land skulle också behöva ta del av det kapital som finns på den globala utbildningsmarknaden. Det är inte större fara med det än med att vi i andra avseenden bedriver handel ute i världen. Det tillhör väl snarare internationaliseringen. Med detta hoppas jag att våra ställningstaganden blir tydliga när det gäller den sista delen av utbildningsministerns stycke. Det är klart att detta inte är med sanningen överensstämmande. Jag hoppas också att vi nu kan ta upp detta på ett seriöst sätt och debattera sakfrågan.
Fru talman! Det var intressanta inlägg, inte minst från Yvonne Andersson. Inlägget börjar med att Kristdemokraterna inte vill införa avgifter, men handlar om hur man ska dela investeringskostnaderna genom att införa avgifter. Det är precis det som Per Yvonne Andersson säger i ett första skede att detta bara gäller utländska studenter. För mig är inte det ett dugg "bara" - det är ett mycket stort principbrott. Införandet av avgifter för utländska studenter kommer att minska internationaliseringen av våra högskolor. Ta Stockholms universitet och en student från Vilnius som exempel. Han kommer från fattiga hemförhållanden. En genomsnittlig årsinkomst i Litauen ligger mycket, mycket långt under den svenska. Den kanske är en åttondel eller en niondel av den svenska årsinkomsten. Hur ska den personen klara att betala svenska avgifter för att komma in på högskolan? Eller hur ska andra personer från världen som vi vill locka hit klara att betala avgifter för högskolestudier i Sverige? Både Per Bills öppning för avgifter i den svenska högskolan och Yvonne Anderssons mycket tydliga plädering för att dela investeringskostnader, som hon säger - jag kallar det för avgifter, och det skulle väl alla göra om de tittade närmare på det - minskar internationaliseringen. Det är det första. Det andra som är viktigt är att Yvonne Andersson, när hon pläderar för detta i artiklar, säger så här: Svenska studenter ska kompenseras genom studiemedelssystemet. Varför ska de kompenseras? Jo, Yvonne Andersson har insett att om man inför avgifter för utländska studenter så går det inte att skilja studenterna åt med det svenska systemet. Man kommer inte att klara av att ha avgiftsfrihet för en grupp svenskar och avgifter för en grupp utländska studenter - det vet Per Bill också. Vi har bl.a. svenskar som bor i Sverige men som har utländsk bakgrund och inte uppfyller kraven för svenskt medborgarskap. De kanske har varit här under en period, och söker till svensk högskola. Är det då fråga om en utländsk student, som ska betala avgift, eller om en svensk, som ska ha avgiftsfrihet? Det går icke i praktiken. Därmed kommer också avgifter för svenska studenter. Därför skriver Yvonne Andersson att svenska studenter ska kompenseras genom studiemedelssystemet. Hur mycket ska de kompenseras? Ska de kompenseras för 100 %, 80 % eller hälften av avgiften? Ska de bara få kompensation om de deltar i de utbildningar som samhället vill att de ska delta i, eller får de välja själva? Vad händer med de svenska studenter som inte har studiemedel? Det är ganska många. Får de ingen kompensation alls? Ni har gett er in i ett moras som slutar i att ni inser att detta är ett misstag. Moderaterna säger att någon enskild person har föreslagit 20 000 kr i avgift. Det är den person som kommer att leda riksdagslistan för Moderaterna i Lund. Hon kommer att vara första namn. Det är en person som antagligen kommer att ha en stark ställning i Moderaternas riksdagsgrupp. Vem vet om det är Moderaternas talesman i högre utbildning efter valet? Det vet varken Per Bill eller jag. Hon har föreslagit 20 000 kr per student i avgift som en start. Motivationen är mycket klar: Människor ska ta ut löner på arbetsmarknaden så att de sedan kan betala sina avgifter. Det bekymrar inte Moderaterna att detta skulle öka den sociala snedrekryteringen. Per Bill har öppnat dörren för avgifter till högskolestudier. Yvonne Andersson har slagit den vidöppen. De säger att det gäller utländska studenter, men Yvonne Andersson vill kompensera svenska studenter för hon har insett att det inte går att dra en skiljelinje för t.ex. de grupper av utlänningar som bor i Sverige och som borde få del av avgiftsfriheten. Detta är djupt oroande. Det vi ser är början på en inriktning av politiken som har genomförts på många håll i världen och som har slutat i ökad social snedrekrytering, minskad tillgång till utbildning och större orättvisor. Jag kommer inte att lämna denna fråga vilande - det kan jag garantera.

Fru talman! De förslag som jag har lyft fram har gällt att också de som inte tillhör det etablerade systemet av utländska studenter ska ha chans att kunna söka stipendier och donationer för att kunna få en utbildning i vårt land. Det ska kunna komma människor från länder som inte har demokratiskt utvecklade system. Det handlar om människor som inte kommer från de väletablerades miljöer. Det är precis det jag har sagt när det gäller utländska studenter. Thomas Östros läste från en artikel. Från den här talarstolen kan jag säga att jag är ledsen att det blev så otydligt. Det handlade om vad vi skulle göra om EU-länder skulle ta betalt. Det handlade om vilken utveckling vi skulle få då. Låt mig en gång för alla säga så här: Den synpunkten att svenska studenter skulle kunna få kompensation genom studiemedel om vi skulle hitta lösningar för att klara överenskommelsen med EU kan jag helt och hållet ta tillbaka. Det har aldrig handlat om att jag vill föreslå någon avgift för svenska studenter. Jag tycker att det är viktigt att de investeringar vårt lands befolkning har gjort på olika sätt ska komma våra barn till godo. Men det gäller även andra människor som inte har del i detta. Att internationaliseringen på lärosätena skulle minska om man tar in avgifter från utländska studenter är inte sant. Jag har varit på många lärosäten i Nya Zeeland, Australien, USA och Storbritannien, och internationaliseringen har inte minskat genom att man tar betalt. Men däremot har lärosätena kunnat bibehålla och höja kvaliteten avsevärt.
Fru talman! Visst är det intressant att vi har en debatt där man både från moderat och kristdemokratiskt håll engagerat, närmast panikslaget, börjar med att säga att man inte vill ha avgifter. Men den senaste repliken är ju ett engagerat tal för avgifter. Det skulle t.o.m. höja kvaliteten. Yvonne Andersson har varit ute och rest och sett att avgifter minsann gör att både internationaliseringen och kvaliteten ökar. Jag menar bestämt att den väg som Yvonne Andersson har slagit upp dörren för rejält, och där Per Bill också står i dörröppning, kommer att skada. Det jag säger i mitt interpellationssvar är att det inte är någon hemlighet att Moderaterna, understödda av Kristdemokraterna, vill introducera avgifter i den högre utbildningen. Den här interpellationsdebatten är ju ett mycket tydligt svar - ännu tydligare - på att ni vill det. Ni säger att det ska gälla utländska studenter, men det är ingen hemlighet att ni vill införa avgifter i den högre utbildningen. Sedan säger jag att det i dag finns moderata företrädare som i tydliga ordalag förespråkar en modell där studenterna själva ska axla kostnaderna. En ledande moderat riksdagskandidat vill införa en avgift på minst 20 000 kr per studieår. Det är helt sant. Jag begär nästan att Per Bill ber om ursäkt för att han påstår att regeringen skulle ljuga i ett interpellationssvar. Den här debatten visar ju tydligt att ni vill införa avgifter. Nu tar Yvonne Andersson avstånd från att hon i artikeln skrev att svenska studenter skulle kompenseras. Det är positivt att hon backar i den frågan. Det är en stor och viktig politisk fråga. Men det kvarstår att ni vill införa avgifter i svenska högskolor. Hur ska dessa avgränsas? Vilka ska betala dessa avgifter? Hur ska det gå för dem som bor i Sverige och är utländska medborgare? Hur ska de klassificeras? Ska de betala eventuella svenska avgifter eller inte? Ska de betala avgifter för utländska personer? Hur ska kompensationerna se ut? Detta är frågor som ni måste reda ut för er. Ni är på väg att bygga en agenda för svensk högre utbildning som jag bestämt vill avråda ifrån. Först vill ni ha fortsatta privatiseringar av svenska högskolor enligt de motioner som är framlagda här i höst, och sedan vill ni ha en privatisering av CSN och hela studiemedelssystemet, som vi ska debattera i nästa interpellationsdebatt. Nu öppnar ni också för avgifter i svensk högskola. Jag är djupt oroad för vart ni är på väg. Jag känner mig däremot lite tryggare med att det naturligtvis finns ett och annat mittenparti som skulle avvisa en sådan väg. Vilnius som finns på Stockholms universitet? Han är begåvad men fattig och kommer till Sverige för att studera och få en bra utbildning. Han kommer säkert att flytta tillbaka till Vilnius och ha med sig svensk kultur efter att ha bott många år i Sverige. Han blir en ambassadör för Sverige. Om den personen känner att han inte har råd att komma till Sverige om avgifterna kanske är 20 000-30 000 kr, vad har vi då vunnit? Jag menar att vi ska internationalisera svenska högskolor. Vi ska vara öppna för att ta emot fler studenter. Vi ska vara mycket tydliga med att avgifter till svensk högre utbildning inte hör hemma i den bild vi har av en öppen högskola. Men där svajar både Moderaterna och Kristdemokraterna betänkligt. Ni svajar så betänkligt att orden skärps och tonläget höjs. Man inser naturligtvis att detta inte är någon vinnarfråga när vi närmar oss valet.

Fru talman! Till sist kom det även från Per Bill. Man kan införa bidrag och stipendier för att man ska kunna köpa sig utbildning om man bor i Vilnius. Och för vissa länder skulle det kunna råda avgiftsfrihet. Jag återkommer till mitt interpellationssvar. Det är ingen hemlighet att moderaterna, understödda av kristdemokraterna, vill introducera avgifter i den högre utbildningen. Så tydligt som det är efter denna interpellationsdebatt har det knappast varit tidigare. Nu vet vi att också Per Bill, moderaternas talesman, och inte bara Anne-Marie Pålsson nummer ett på moderaternas lista i Lund och med största sannolikhet blivande riksdagsledamot, driver frågan om avgifter i den högre utbildningen. Det är lite olika utformning på Per Bills och Anne-Marie Pålssons förslag än så länge, men de vill ha avgifter i den högre utbildningen. En ursäkt vore på sin plats, Per Bill. Jag menar att detta är en oerhört viktig fråga. Jag är också ganska säker på att vi än så länge har en tydlig riksdagsmajoritet mot kristdemokraterna och moderaterna när det gäller att öppna upp för avgifter i svensk högre utbildning. Ni kan ju ägna er kreativitet åt att försöka hitta på system som ska kompensera vissa för dessa avgifter. Det har ni ju med gott självförtroende antytt att ni klarar av. Jag menar att ni beträder en väg som leder till en sluten högskola. Det blir färre utländska studenter som kommer till Sverige. Det blir mycket svåra gränsdragningsproblem. Ni kommer att behöva introducera avgifter även för svenska studenter. Det trycket har ni redan i era partier. Ni har helt enkelt börjat plädera för att inte ha en avgiftsfri högskola i Sverige, och det tycker jag är mycket tråkigt. Men det kommer att bli en mycket viktig valfråga.

Fru talman! Per Bill har frågat mig vilka åtgärder som jag avser att vidta för att tillse att studenterna får de studiemedel de är berättigade till. För några veckor sedan besvarade jag en skriftlig fråga av Karin Pilsäter med liknande innehåll. Mitt svar blir därför i huvudsak samma som tidigare. Jag ser mycket allvarligt på de uppgifter som nu inkommer om Centrala studiestödsnämnden . Regeringen har i regleringsbrevet för 2001 bl.a. satt som mål för CSN att myndighetens service till allmänheten ska ökas genom bättre tillgänglighet och att handläggningstiderna ska kortas. Jag konstaterar, liksom Per Bill, att många studerande har fått vänta länge på beslut om sina ansökningar om studiemedel. Handläggningstiden har i ett stort antal fall varit betydligt längre än de tre veckor som CSN har som mål för behandling av ett ärende. Det har också i år, liksom tidigare år, varit svårt att komma i kontakt med myndigheten. Det är givetvis inte acceptabelt. Samtidigt som jag är kritisk till den situation som uppstått denna höst är jag övertygad om att myndigheten har en förmåga att förändra situationen. Inom CSN:s huvudsakliga verksamhetsgren, tilldelning och återbetalning av studiestöd, har myndigheten ett stort kunnande. Man fattar årligen beslut i över en miljon ärenden. Samtidigt som antalet ärenden växer ökar också komplexiteten i många frågor, inte minst mot bakgrund av EG-rätten. Jag konstaterar också att CSN under de senaste åren ställts inför omfattande förändringskrav som det tar tid att anpassa sig till. Jag syftar, för det första, på Kunskapslyftet som inleddes 1997 och som innebar en mycket omfattande ökning av det totala antalet studerande, inte minst vuxenstuderande, för det andra på millennieanpassningen av datasystemen under 1999 samt, för det tredje, på det nya studiestödssystem som trädde i kraft den 1 juli i år. År 2000 tillförde regeringen CSN 100 miljoner kronor. För treårsperioden 2001-2003 görs dessutom en satsning om 70 miljoner kronor på ett särskilt kundcenter i Kiruna. Genom dessa betydande förstärkningar har myndigheten, enligt min mening, fått resurser för att möta förändringskraven. Ytterligare ekonomiska resurstillskott är inte påkallade. För att nå målet om förkortade handläggningstider, måste CSN söka andra vägar för att lösa de problem som finns t.ex. genom att pröva nya arbetssätt och organisatoriska förändringar. Det ankommer på CSN:s ledning att genomföra de förändringar den uppfattar som riktiga och nödvändiga. Jag avser att mycket noga följa utvecklingen av CSN:s service till de studerande framöver. I sin interpellation tar Per Bill upp några saker som jag vill kommentera särskilt. Inrättandet av Överklagandenämnden för studiestöd är ett led i regeringens arbete för att öka de studerandes rättssäkerhet. Att den nya myndigheten fått ett stort antal överklagandeärenden att hantera sedan den 1 juli är inget överraskande. Alla de ärenden som tidigare var föremål för omprövning inom CSN ska numera gå till Överklagandenämnden för studiestöd. Den prövning som alla myndigheter ska göra i enlighet med förvaltningslagen kvarstår hos CSN. Totalt beräknar man att det rör sig om ca 7 000 överklagandeärenden per år. Någon ökning av antalet överklagandeärenden i förhållande till tidigare års omprövningsärenden kan ännu inte skönjas. Således kan det antal överklaganden som nu inkommit till Överklagandenämnden inte ligga till grund för någon kritik av CSN:s handläggning just denna höst. juli i år, mot moderaternas vilja, är ett av de mest generösa i världen. Det nya studiemedelssystemet innebär bl.a. att bidraget ökar och att lånet minskar med ca 500 kr per månad. Bidragsdelen är pensionsgrundande och systemet innebär dessutom att fribeloppet höjs kraftigt. En av regeringens avsikter med det nya studiestödssystemet är att det ska vara flexibelt. Självfallet ställer införandet av ett helt nytt system stora krav på CSN. Förslaget om att överföra CSN:s uppgifter på privata banker vill jag bestämt avvisa, även om staten skulle stå som garant för lånen. För det första är det olämpligt att överlåta offentligrättslig verksamhet av sådan omfattning och som innefattar myndighetsutövning på privata banker. För det andra finns det inget som talar för att privata banker skulle sköta dessa uppgifter till en lägre kostnad än CSN. Riksdagen har också under flera år avslagit liknande krav.

Fru talman! Jag tänker inte lägga mig i debatten om privatisering av CSN eller inte, utan jag tänker diskutera CSN:s roll i dag. Det har ju varit en väldig diskussion fram och tillbaka. Mycket har fokuserats på CSN:s dåliga service - omfattande kritik som säger att handläggningstiderna är väldigt långa, att studenterna ibland får vänta i upp till två månader på att få sina pengar. Det är mycket konstigt att inte någonting har hänt - det är konstigt att regeringen tillåter en statlig myndighet att driva en verksamhet så dåligt och att det inte händer något eller blir några förändringar. Frågan i interpellationen handlar om vilka åtgärder utbildningsministern tänker vidta för att studenterna ska få de medel som de är berättigade till. Detta är en oerhört väsentlig fråga. Det grundläggande för en student som vill gå in i den högre utbildningen är ju att det behövs resurser för att kunna klara studenttiden. Detta med att ta steget till högre utbildning är väldigt viktigt, och då måste det också finnas bra förutsättningar för det. Ministern besvarar inte riktigt interpellationen i sitt svar, utan vad han säger är mer att det har varit väldigt krångligt för CSN - Kunskapslyftet kom till, liksom millennieförändringarna och säkringen kring det. Han ger inte några konkreta förslag om hur CSN ska förändras. Jag tycker inte att det är ett bra försvar från Thomas Östros att säga att det har varit krångligheter runtomkring. Om regeringen och riksdagen fattar ett beslut om Kunskapslyftet eller något annat, måste man ju också ta konsekvenserna av vad det innebär för studenter och, framför allt, för de organisationer som ska serva studenterna. Målet är att fler studenter ska till, vilket är mycket bra, men då måste servicen fungera. Det är inte acceptabelt att jag som student ska behöva vänta - som ibland är fallet - i sju eller åtta, eller t.o.m. nio, veckor på att få reda på att jag får medel som jag har rätt till. Utbildningsministern säger själv i svaret att det inte är acceptabelt att handläggningstiderna är så långa och att de måste kortas. Men vilka konkreta åtgärder tänker utbildningsministern vidta för att förändra det här? I en interpellationsdebatt för ett tag sedan gällande CSN sade utbildningsministern: "Regeringen är väl medveten om de problem som CSN har haft med studerandeservicen. I huvudsak beror dessa problem på den extrema efterfrågan på service som uppkommer under vissa perioder varje år." Ja, så kan det vara. Men då måste man också vara medveten om det och göra förändringar. Man måste ju ta de problem som CSN har på allvar, inte minst för att trygga studenternas rättssäkerhet, som ministern också var inne på. Inga fler resurser ska till, säger utbildningsministern. Det kan jag förstå. CSN har ju väldigt mycket resurser för att kunna hantera detta. Vad som är bra och vad som kommer att hända är den frontdesk, det kundcenter i Kiruna, som ska till. Också Centerpartiet har jobbat för att detta ska komma till, så att det blir bättre handläggningstider och går snabbare och så att man kan få komma fram på telefon och prata med någon. Som sagt: Vad kommer utbildningsministern konkret att göra för att förbättra möjligheterna och servicen för studenterna?
Fru talman! Det är en självklar rätt att studenterna ska ha den service som de behöver för att på ett bra sätt kunna bedriva sina studier. Det är CSN:s uppgift att klara detta, och man har också fått rejält stöd från regeringen för denna uppgift genom 100 miljoner kronor i resursförstärkning och, inte minst, genom det som nu sker. Förra veckan invigdes ett nytt kundcenter för CSN innebärande att man med ett nytt sätt att arbeta mycket bättre kommer att kunna ta hand om studenternas frågor och om upplysningar. Det gör att handläggarna får tid att handlägga - kvalificerade handläggare som därmed slipper att hela tiden vara upptagna med telefonen. Det här är ett nytt sätt att arbeta som generaldirektören och styrelsen vill införa, stödda av regeringen med extra medel om 70 miljoner kronor. Det är min bedömning att detta kommer att vara ett viktigt tillskott när det gäller att förändra arbetsmetoderna så att studenterna får den självklara rätt som de ska ha - en god service så att de under goda villkor kan bedriva sina studier. I den meningen delar jag egentligen i stort vad Sofia Jonsson säger i sitt inlägg här i dag. Själva frågan om privatisering är det viktigt att reda ut. Jag tolkar Sofia Jonsson så att det inte är en politik som Centerpartiet står bakom men vill fråga rakt ut för att få besked: Vill Centerpartiet privatisera CSN - något som Moderaterna vill göra och som Moderaterna också är stolta över, för de vill privatisera CSN? Om man tittar närmare på CSN:s uppgifter finner man att själva utbetalningen är en väldigt liten del av CSN:s verksamhet. Det är inte detta med att så att säga forsla pengar som tar tid, utan det som tar tid och som man arbetar med att förbättra är själva myndighetsutövningen i meningen att se och bedöma om studenten har rätt till studiemedel, att se och bedöma tidigare bakgrund - hur många terminer vederbörande har studerat osv. Det är klart att alla studiemedelssystem kommer att ha gränser för hur länge man kan ha studielån. Det är en myndighetsutövning som det, menar jag, är väldigt olämpligt att lägga över på bankerna. Skulle vi vilja stå i bankkön för att sedan få en bankbedömning av om vi har rätt till studiemedel eller inte? Min bedömning är att det här ligger helt i linje med den agenda som jag och Per Bill talade om i vår första interpellationsdebatt i dag - det går förresten bra att skicka en ursäkt via e-post om Per Bill börjar känna lite "ågren". Det gäller att privatisera så långt det går - att under nästa mandatperiod privatisera högskolor, att se till att avgifter införs i högskolan, vilket Per Bill varit tydlig med i interpellationsdebatten, och att privatisera CSN och antagligen också själva studiemedelssystemet. Moderaterna är väl det enda partiet som inte har lagt fram något förslag om hur ett nytt studiemedelssystem ska se ut. Regeringen har lagt fram en proposition, och andra partier har lagt fram sina förslag. Vi har också haft debatter och omröstningar i kammaren. Men Moderaterna har alltså inget förslag. Det skulle inte alls förvåna mig om bakom detta ligger att efter privatisering av själva myndighetsutövningen övergå till ett stipendiesystem där man i stor utsträckning själv får sköta sina studiemedel. Jag är oroad över Moderaternas inriktning i utbildningspolitiken och ser att de vill använda det här läget till att också driva in en kil i studiemedelssystemet. Regeringen arbetar hårt med att se till att CSN har de villkor och de möjligheter som behövs för att man ska kunna ge studenterna den självklara rätt till service som man måste kunna ge.

Fru talman! Jag tycker att utbildningsministern duckar ganska rejält i den här debatten. Han konstaterar ett antal gånger att visst finns det problem i CSN. Studenterna är det absolut viktigaste, och de ska ha den självklara rätt, som ministern sade alldeles nyss, att få den hjälp och service som de ska ha. Vad betyder det egentligen? Är det bara tomma ord, eller vad tänker ministern göra? Han säger i sitt svar att han mycket noga tänker följa CSN:s arbete. Vad betyder det? Är det att sitta och vänta, titta och följa arbetet eller att gå in och föreslå åtgärder eller att säga att så här ska vi göra för att studenterna ska ha sin rätt till service och få de resurser som de så väl behöver? Vad betyder det? Kan vi få det svaret skulle framför allt Sveriges studenter vara väldigt tacksamma. I förra veckan såg jag en intervju med en handläggare som arbetade på CSN och som berättade om den ohållbara arbetssituation som man har där. Förutom att hon blir utskälld ett par gånger om dagen hinner hon faktiskt inte med. Såsom CSN ser ut i dag fungerar det inte som organisation. Något flexibelt arbete i myndigheten är det inte att tala om eftersom man har vissa arbetsuppgifter att följa och inte själv kan bestämma någonting över arbetet. Hon sade också att de mår mycket dåligt där. Det måste man försöka förändra. Hur vill ministern förändra det? Man säger: Inga mer resurser. Det kan jag förstå, men vad kommer efter som gör att man kan säga att man är stolt när man inför ett servicecentra i Kiruna? Vad kommer efter det, Thomas Östros?
Fru talman! Det är en självklar uppgift för myndighetens ledning, styrelse och generaldirektör, att se till att servicen till studenterna förbättras. Regeringens och riksdagens uppgift är att se till att det finns resurser i botten som är tillräckliga för detta, stötta det nya sätt att arbeta som CSN nu vill införa och som CSN bedömer väsentligen kommer att förbättra servicen för studenterna. Det är bra att Centern ställer upp. Än så är det tveksamt om de är för privatiseringen eller inte. Sofia Jonsson svarade inte på den frågan. Jag hoppas verkligen att vi från riksdagens sida brett kan se till att stötta myndigheten så att studenterna faktiskt får den service som de har rätt till. Min bedömning är, efter diskussioner med myndighetens ledning, att det är väldigt viktigt att kunna, delvis med det nya kundcentret, se till att studenterna kommer fram ordentligt och kan både lämna information och få information så att ärendena går snabbt och smidigt. Det gör också att de kvalificerade handläggarna får en bättre arbetssituation och kan därmed hantera ärendena snabbare. Det är viktigt att det nu innebär en förbättring i service för studenterna. Per Bill talar om att ha ett avskalat CSN efter privatiseringen eller att lägga över administrationen på universiteten. Jag tror inte alls att det vore bra, med den miljon kunder som CSN har, att föra denna uppgift till universitet och högskolor. De har en mycket central uppgift i vårt utbildningssystem och bör inte belastas med den här mycket stora arbetsuppgiften. Vad är ett avskalat CSN? 95 % av myndighetens arbete har att göra med myndighetsutövning. Det som Per Bill som talar om, själva utbetalningen, är inte det som tar tid. Den sköts för övrigt av banken naturligt. Men det är själva myndighetsutövningen som måste skärpas och bli bättre, mera serviceinriktad. Det arbetar ledningen hårt med. Jag tror inte att det är klokt att lämna över den för studenter så oerhört viktiga bedömningen av om man har rätt till studiemedel eller inte till våra banker. Jag tror att väldigt få partier i Sveriges riksdag skulle ställa upp på det som en insats för att öka servicen till studenterna. Det är myndigheten som ska skärpa sig, den ska ha resurser för detta. Jag har tilltro till att det ska kunna bli bättre.

Fru talman! För det första: Myndigheten arbetar hårt och med stöd från regering och riksdag med att se till att studenterna får den rätt till service som de har. Det ska bli bättre på den punkten. Det är viktigt att myndigheten går framåt. För det andra blir det tydligt när man diskuterar med Per Bill att den ganska passiva mandatperiod som moderaterna hittills har visat i utbildningspolitiken nu ersätts av att forma ett slags privatiseringsagenda för den högre utbildningen. Den här gången handlar det om CSN, förra gången handlade om att införa avgifter i den högre utbildningen, som moderaterna nu också från riksdagens talarstol stöder. De har lagt fram förslag om att privatisera högskolor. Moderaterna lade fram inget förslag om ett studiemedelssystem. Det gjorde alla andra partier. Vi har i huvudsak samma syn på hur studiemedelssystemet ska se ut. Sedan har vi haft debatter om vissa nivåer och vissa perioder, men moderaterna lade inte fram något förslag. Det tyder på att man även där tänker i privatiseringsriktning. De tendenser som vi nu ser hos Moderata samlingspartiet kommer att bli en viktig valpolitisk fråga.

Fru talman! Carina Moberg har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att inskränka möjligheten för icke offentliga aktörer att få tillgång till barnavårdscentralernas hälsovårdsjournaler och vilka förbättringar vad gäller informationen jag avser att initiera. Barnavårdscentralerna spelar en central roll i arbetet med att ge barn en hälsomässigt god start i livet. De är också ett viktigt stöd för många föräldrar i deras föräldraroll, bl.a. är de basen för den föräldrautbildning som riktas till flertalet nyblivna föräldrar. I det fall försäkringsbolagens agerande får till följd att föräldrar blir restriktiva med att kontakta barnavårdscentralen, eller med den information de lämnar till barnavårdscentralen, är detta ett problem som måste tas på största allvar. Enligt sekretesslagen gäller sekretess inom hälsooch sjukvården för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider men. Med hälso och sjukvård avses bl.a. den förebyggande medicinska hälsovård som bedrivs vid barnavårdscentraler. Sekretess till skydd för enskild gäller dock inte i förhållande till den enskilde själv och kan efterges av honom eller henne. I fråga om sekretess till skydd för små barn gäller i princip sekretessen inte mot vårdnadshavaren och kan efterges av denne. Utgångspunkten för regleringen är principen att vårdnadshavaren ska ha insyn i sekretesskyddat material för att kunna fullgöra sina åligganden enligt föräldrabalken. Sekretessreglerna lägger alltså inte hinder i vägen för att föräldrar till små barn ger ett försäkringsbolag fullmakt att inhämta information som annars är sekretessbelagd från t.ex. en barnavårdscentral. Carina Moberg ställde en liknande fråga till Bosse Ringholm för några veckor sedan. Som Bosse Ringholm uppgav i frågesvaret är missbruk av försäkringsvillkoren bl.a. en fråga för Finansinspektionen inom ramen för den tillsyn den utövar över försäkringsbolagen. Jag har för avsikt att noga följa utvecklingen på detta område.

Fru talman! Det är viktigt att konstatera att ingen utomstående aktör har rätt att ta del av en journal. Problemet som vi diskuterar är den rätt som vårdnadshavaren har att överlämna information ur en journal till en utomstående aktör, nämligen till försäkringsbolagen. Jag är lika bekymrad som Carina Moberg över att försäkringsbolagen inte informerar tillräckligt mycket. Det finns många föräldrar som tecknar försäkring utan att ha klart för sig att det faktiskt innebär att man ger försäkringsbolagen rätt att informera sig om innehållet i journalen. Jag är också bekymrad över att rutinerna - som Carina Moberg påpekade i sin interpellation - ser olika ut på olika barnavårdscentraler. Det finns barnavårdscentraler där personalen regelmässigt talar om för föräldrarna att ett försäkringsbolag har efterfrågat information. På de frågor som Carina Moberg ställer vill jag svara följande: När det gäller försäkringsbolagens skyldighet att informera ligger det inte riktigt på mitt bord. Det är finansministern som är ansvarig för Finansinspektionens arbete. Men jag tolkade finansministerns svar på Carina Mobergs skriftliga fråga som ett besked om att Finansinspektionen har ögonen på det här problemet. Finansinspektionen har tillsynsansvaret över försäkringsbolagen. Det är rimligt att Finansinspektionen ser till att försäkringsbolagen lever upp till sin informationsskyldighet. På det andra området är jag däremot mera ansvarig, och det handlar om möjligheten att göra till regel att barnavårdscentralen ska informera föräldrarna. Efter den här diskussionen kommer jag att pröva på vilket sätt vi kan utarbeta en rekommendation till landets alla barnavårdscentraler om att de ska ge föräldrarna information. När något försäkringsbolag hänvisar till ett avtal om en försäkring med en försäkringstagare och med den hänvisningen som grund vill ta del av en journal ska barnavårdscentralen ha som rutin att först ta kontakt med föräldrarna och upplysa om att ett försäkringsbolag har begärt att få information innan man lämnar ut några uppgifter. Jag tror att det skulle vara en bra rutin som skulle pressa försäkringsbolagen att tydligare informera föräldrarna om vad försäkringsåtagandet faktiskt innebär. Jag är beredd att gå Carina Moberg till mötes på den punkten.

Fru talman! Jag är inte säker på att jag kan svara på Carina Mobergs sista fråga, framför allt därför att frågan om kraven på försäkringsbolagen inte är mitt område. Jag skulle därför vilja rekommendera Carina Moberg att fortsätta diskussionen och ställa just den frågan till den ansvariga ministern. Med risk för att gå in på ett område där mina kunskaper är otillräckliga avstår jag från att utveckla eventuella tankar kring detta. Däremot vill jag gärna kommentera detta med att försöka skapa en ordning där barnavårdscentralen ger föräldrarna information. Rutinen borde vara att man ger föräldrarna en tydlig information om vad som står i journalen. Då kan ju föräldrarna, innan de godkänner ett slutligt försäkringsvillkor, gå igenom de anteckningar som finns i journalen och säga: Det här är en information som vi inte vill sprida till någon annan. Den ska stanna på barnavårdscentralen. Jag tror att det går att finna sådana rutiner som gör att maktpositionen mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren blir något starkare till försäkringstagarens förmån. Jag ska undersöka hur en sådan rekommendation kan utarbetas och vem det är som ska utarbeta den, ifall det är Landstingsförbundet, som är ett samarbetsorgan för alla sjukvårdshuvudmän, eller om det är Socialstyrelsen som ska göra det. Men någon sorts rekommendation till alla landets barnavårdscentraler är jag beredd att utarbeta.

Fru talman! Gunnel Wallin har frågat mig vad jag avser att föreslå för åtgärder för personer med svåra spelberoendeproblem fram till dess Statens folkhälsoinstitut har arbetat fram ett handlingsprogram som ska redovisas senast den 1 januari 2003. Spelberoende är något som oroar regeringen. Just därför har regeringen beslutat att låta ta fram ett handlingsprogram mot just spelberoende. Uppdraget som regeringen lagt på Statens folkhälsoinstitut, FHI, är mycket omfattande och institutet har ett drygt år på sig att utföra uppdraget, vilket i sammanhanget måste betraktas som en snäv tidsram. Under tiden fortsätter institutet att driva den ordinarie planerade verksamhet som ryms inom anslaget på 4 miljoner kronor. Huvuddelen av anslaget satsas på tre ungefär lika stora delar, nämligen forskning, stöd till Riksförbundet Spelberoende och dess kamratföreningar samt till att driva en jourtelefon för spelberoende och deras anhöriga. Under året avser Folkhälsoinstitutet att utveckla jourtelefonen i riktning mot att med högre kompetens och större djup kunna svara på frågor snarare än att öka tillgängligheten. I genomsnitt besvaras cirka tre samtal varje dag av jourtelefonen. Utöver detta driver Spelsamverkan, där generaldirektören för Folkhälsoinstitutet är ordförande och representanter för spelbranschen, Lotteriinspektionen samt Riksförbundet När det gäller personer med svåra spelberoendeproblem får dessa söka vård inom den ordinarie vårdsektorn. Statens folkhälsoinstitut ska i första hand arbeta med att förebygga att svåra spelberoendeproblem uppstår.

Fru talman! Jag vill tacka socialministern för svaret. Spelberoendet är något som oroar regeringen - ja, det oroar nog många i vårt samhälle i dag. Det är bra att socialministern har presenterat ett handlingsprogram. Jag har också i starkt minne kasinodebatten som vi hade här i kammaren, då det flaggades rejält för dem som blir spelberoende. Jag besökte den nordiska konferensen om spelberoende där socialministern presenterade handlingsprogrammet. Det är mycket av detta som man arbetar med redan i dag på Folkhälsoinstitutet. Men det som jag saknade i redovisningen var besked om varifrån vi tar resurser till den här utredningen. Ska resurserna tas ur Folkhälsoinstitutets samlade budget, eller ska man ta de 4 miljonerna av de 5 miljarder som man får in som inkomster och som egentligen är avsatta för förebyggande arbete? Detta med resurser är väldigt viktigt. Mina kontakter på Folkhälsoinstitutet säger också att de är mycket oroade över var man ska hitta dessa pengar. Parallellt med att utredningen pågår far enskilda individer illa, för att inte tala om de anhöriga. Hur länge ska de behöva vänta på hjälp? Anledningen till att jag ställt den här interpellationen är att vi vet att det är många som blir spelberoende och att det sprider sig nedåt i åldrarna, inte minst med tanke på Internet, dataspel och även Jack Vegas. Vi vet att spelberoendet bland kvinnor, de s.k. bingotanterna, ökar. När det gäller forskningen är det kartlagt att spelberoendet har ökat. Men vi behöver forskning för att finna behandlingsmetoder. Socialministern sade att vård ska sökas inom den gängse vården. Men det behövs ju en metodutveckling för att klara av det här. På den nordiska konferensen framkom det väldigt tydligt att det inte är på så många ställen i Sverige som man kan ge den vården. Det presenterades bl.a. ett behandlingshem i Mellansverige som har bra metoder, men det behövs ytterligare forskning på området. De cirka en miljon kronorna till forskning är ju en droppe i havet av de pengar som finns tillgängliga, fyramiljonerspotten. När det gäller jourtelefonen har, som tur är, avtalet med telefonakuten sagts upp därför att den inte har fungerat.

9-15.

Det behövs sättas in ytterligare medel när det gäller jourtelefonen. Jag återkommer till det.
Fru talman! Det är ju inte så att det inte vidtas några åtgärder över huvud taget just nu. Det var inte i brist på insatser som regeringen gav i uppdrag åt Folkhälsoinstitutet att utarbeta ett program. Det är snarare så att vi ser ett växande behov av insatser inför den utveckling som vi har upplevt den senaste tiden och också står inför. Jag säger detta för att om man ber Statens folkhälsoinstitut att göra en utredning tycker jag att det är lite poänglöst att fråga: Vad gör vi under tiden? Vi gör precis det som vi gör nu. De resurser som Folkhälsoinstitutet har fått, det ansvar som socialnämnderna har, framför allt genom de beslut om förändringar i socialtjänstlagen som föreligger nu, och det ansvar som sjukvårdshuvudmännen har för att erbjuda vård och stöd fortsätter naturligtvis. Vad vi behöver är en mer genomtänkt strategi för hela det offentliga samhällets hållning till spel, och uppdraget till Folkhälsoinstitutet handlar om allt från förebyggande, en genomgång av hur vi ska förhålla oss när det gäller regelverk för marknadsföring och reklam, till att utvärdera behandlingsmetoder och vårdprogram. Det är därför Folkhälsoinstitutet också samarbetar med SBU, alltså för att just utvärdera vårdmetoder och behandlingsprogram. Det gäller sålunda allt från förebyggande, över ytterligare reglering, till att utveckla en bra modell för att erbjuda alla som drabbas av spelberoende och som behöver vård den vård som är mest effektiv. Vi har också uppdragit åt Folkhälsoinstitutet att se över den långsiktiga finansieringen av samhällets insatser. I Danmark finns ju den modellen att en viss del av spelens omsättning går till den här typen av verksamhet. Vi har valt det omvända, dvs. de 5 miljarderna går faktiskt inte till något annat än offentlig verksamhet i övrigt. Spelen är med och finansierar en del av den offentliga verksamheten, men man skulle mycket väl kunna tänka sig att vi öronmärker en del av spelens omsättning för just den här typen av insatser. Vi ber också Folkhälsoinstitutet att gå igenom hur det fungerar i andra länder och pröva om detta skulle vara en framkomlig modell också för oss. Det här är faktiskt ett uppdrag som gäller att få ett heltäckande program för spelberoende. Folkhälsoinstitutet får ett år på sig att utreda så att vi ska kunna föra en rejäl diskussion här i riksdagen om att fastställa ett program för att motverka spelberoende. Till dess har naturligtvis Folkhälsoinstitutet och alla andra aktörer, alltifrån kommunerna över sjukvården till Folkhälsoinstitutet, ett ansvar för att använda de resurser som finns i dag för att möta problemen.
Fru talman! Jag är väl medveten om det som socialministern nu tar upp. Men jag ser också med oro på hur det ser ut i samhället. Då vill jag särskilt lyfta upp t.ex. kriminalvården. Unga brottslingar har stora skulder. Jag fick en uppgift om en 16-åring som hade 18 000 kr i skuld. Vi ser på de här gängbildningarna och hur dessa ska få yngre aktörer att samla ihop pengar så att de kan betala spelskulder. Det tycker jag är en otroligt oroande tendens. Vi kan också se detta avspeglas inne på våra anstalter i kriminalvården. Man har hållhakar. Skulder ska betalas, och det är ju inga vita pengar utan det är svarta pengar. Det är faktiskt ett stort problem inom kriminalvården i dag. Man får se hela bredden på det här. Jag tycker att det är jättebra med den här handlingsplanen, att det blir gjort. Men jag ser också med oro på detta. Det gäller t.ex. de 4 miljoner kronor som finns per år och som nu är slut för i år för telefonlinjerna. Vad gör man då? De har ingenting att betala löner med. Det är därför jag menar att vi måste vara uppmärksamma på det här så att det finns resurser för att bedriva verksamhet. De anhörigas situation är mycket bekymmersam. De behöver allt stöd i världen för att klara av det här. Ett år är långt. Sedan kommer utredningen, men då ska den hanteras. Vi vet ju att det tar sin lilla tid. Därför tycker jag att det är viktigt att vi uppmärksammar den här bilden och gör något åt det här. Det jag också vill lyfta upp är t.ex. socialtjänsten. Den får nu dra ett tungt lass när det gäller vården. Den har dåliga kunskaper. Man skulle behöva ge socialtjänsten, kriminalvården och psykiatrin bättre information om hur man ska hantera detta spelberoende, hur man ska ta tag i det och hur man ska stötta anhöriga. Det vill jag gärna att socialministern kommenterar.
Fru talman! Uppenbarligen är Gunnel Wallin och jag överens om betydelsen av ett sådant här uppdrag till Folkhälsoinstitutet. Vi har saknat ett mer genomtänkt program när det gäller spelberoende. Det har betraktats som ett mindre angeläget problem om man går tillbaka till historien. Väldigt mycket har byggts upp omkring ett slags föreställning om det individuella ansvaret; var och en får skylla sig själv osv. Vi måste ha ett genomtänkt, vetenskapligt grundat program för vilka behandlingsmetoder som fungerar, hur vi ska finansiera det och vilket ansvar alla samhälleliga aktörer har för detta. Det är otroligt viktigt. När vi tar del av Folkhälsoinstitutets uppdrag hoppas jag att vi ska kunna besluta om ett offensivt program när det gäller spelberoende. Mycket hänger naturligtvis samman med det som Gunnel Wallin pekade på, problemet i kriminalvården, men det finns också andra bekymmer som följer av spelberoende som man naturligtvis måste ta med i bilden. Det handlar inte bara om beroendet i sig. Det handlar också om alla de sociala eller andra problem som spelberoendet har skapat. Det är klart att det är viktigt att vi utvecklar program för att hjälpa människor som har kommit in i en sådan här situation. Det är alldeles rätt att en del av bekymret är bristande kunskap beroende på att det finns ett svagt vetenskapligt stöd för att säga vilka behandlingsformer som faktiskt fungerar. Den senaste ändringen i socialtjänstlagen innebär ju att vi för in spelberoende vid sidan av andra beroenden. Vi säger att socialtjänsten har i uppgift att ge stöd åt medborgare som har problem med olika former av beroende, och spelberoende är en del. Men det innebär ju att socialtjänsten mycket snabbt måste kunna ge stöd för någon behandlingsform. Det finns en del behandlingsformer som har visat sig framgångsrika, och vi kan vara glada över att någon sådan finns i Sverige. Annars är det en väldig osäkerhet om vilken typ av behandling man ska utveckla. Därför spelar Folkhälsoinstitutets uppdrag också en roll för att ge stöd åt socialtjänsten när det gäller att välja behandlingsform. Där kan SBU:s bidrag vara mycket värdefullt när det gäller uppdraget - att man går igenom den internationella forskningen, att man tittar på vilka behandlingsmetoder som har fungerat för spelberoende och kan ange vilka vägar vi ska välja när det gäller att utveckla olika former av beroendestöd samt vård och behandling för spelberoende. Jag tror i själva verket att vi är alldeles överens om det långsiktiga. Jag kan också lova Gunnel Wallin att vi naturligtvis ska se till att Folkhälsoinstitutet har resurser att genomföra utredningen. Det är ganska viktigt. Det får inte vara så att Folkhälsoinstitutet har problem med att förverkliga sitt uppdrag att utreda. Det ska vi garantera.
Fru talman! Det sista som socialministern sade känns tryggt. Det är det som jag har oroat mig för. Det är skönt att det blev klart. I diskussionen som föregick kasinobeslutet talades det mycket om hur det ser ut i andra länder, hur detta hade förorsakat ökat spelberoende osv. Det finns alltså mycket att ta av från den internationella kunskapen. Det är ganska intressant att se på situationen i Sundsvall, även så här kort tid efteråt. Den är inte helt enkel. Det är intressant att följa upp och få forskning kring detta, så att vi inte står där med en massa problem som vi inte vet hur vi ska hantera. När det gäller förändringarna i sociallagen kan de också leda till att det blir extra arbetsamt för kommunerna. Vi ser vilka bekymmer kommunerna har redan i dag, t.ex. när det gäller missbruksvården - narkotika, alkohol osv. De är tyngda av detta, och därför behöver de hjälp. Jag känner att kommunerna i dag inte vet var de ska göra av dessa personer. De behandlingsenheter som finns är fullbokade lång tid framöver. Det behövs resurser. När man ser behov hos en person måste man ju sätta in resurserna snabbt. Det är likadant när det gäller ungdomarna och deras situation. Det är därför skönt att socialministern säger detta om medel till Folkhälsoinstitutet. Det här är en viktig fråga, och det som oroar mig är vad som händer bland våra ungdomar, inte minst när det gäller

Fru talman! Tullia von Sydow har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att kommuner och landsting på allvar ska utveckla bättre samverkan, samsyn och samarbete för de äldres skull. I interpellationen hänvisas till Äldrecentrums rapport Dirigent saknas, som grundar sig på undersökningar av äldre multisjuka personer i Södra Stockholms sjukvårdsområde. Rapporten belyser allvarliga brister i samverkan mellan kommuner och landsting i vården och omsorgen till äldre personer. Utvecklingen under 1990-talet har inneburit en höjd ambitionsnivå för de äldres hälso och sjukvård. Allt svårare akuta tillstånd behandlas, och alltfler får planerade insatser med allt bättre resultat. Samtidigt har medelvårdtiderna inom slutenvården kontinuerligt minskat. Utvecklingen har lett till att patienter med alltmer omfattande vård och omvårdnadsbehov ska få dessa tillgodosedda i hemmet eller i särskilda boendeformer. Det betyder att sjukvårdsbehoven i allt högre grad ska tillgodoses på ett sätt som är integrerat i eget boende och vardagsliv. Därmed förbättras individens förutsättningar att leva ett mer självständigt och oberoende liv. Denna utveckling ställer dock krav på väl fungerande insatser i samverkan mellan landsting och kommuner samt en trygg och säker kontakt med läkare och annan sjukvårdspersonal. Jag håller med Tullia von Sydow om att det på allvar måste vidtas åtgärder för att komma till rätta med de brister som länge påtalats i samverkan mellan kommuner och landsting. En väl fungerande samverkan utgör för den enskilde brukaren ett avgörande kriterium på god kvalitet. Detta gäller speciellt för äldre personer med sammansatta, långvariga och svåra sjukdomstillstånd. En väl fungerande samverkan på alla plan ökar också förutsättningarna för ett effektivt användande av samhällsresurserna. Det är mot bakgrund av detta som hälso och sjukvårdsinsatser för äldre personer utgör ett av de prioriterade områdena i regeringens proposition Nationell handlingsplan för utveckling av hälso och sjukvården. Områden som speciellt pekas ut är en förbättrad samverkan mellan huvudmännen, en ökad läkarmedverkan och en i övrigt utvecklad kvalitet på medicinska insatser i den kommunala primärvården. Ett resurstillskott på sammanlagt 9 miljarder kronor kommer mellan 2002 och 2004 att fördelas till landsting och kommuner för att bl.a. dessa förbättringar ska komma till stånd. Regeringen har givit Socialstyrelsen i uppdrag att svara för den nationella uppföljningen och utvärderingen av handlingsplanen, resurstillskottet och det avtal om utvecklingsinsatser som slutits mellan Landstingsförbundet, Svenska kommunförbundet och regeringen. Socialstyrelsen ska årligen med början år 2002 redovisa en samlad bedömning av resultatet av hur utvecklingen i landsting och kommuner överensstämmer med intentionerna i handlingsplanen och utvecklingsavtalet. Utöver de ekonomiska resurstillskotten arbetar regeringen även för att förbättra de rättsliga möjligheterna till samverkan mellan kommuner och landsting. Regeringen planerar att överlämna en proposition om samverkansmöjligheter till riksdagen under år 2002. Till grund för propositionen ligger bl.a. den s.k. Samverkansutredningens betänkande , som överlämnades till regeringen förra året. Bland de förslag som där förs fram finns ett om utökade möjligheter till samverkan i gemensamma nämnder. Jag ser nu fram emot att följa utvecklingen och se resultatet av de satsningar som genomförs dels i samband med handlingsplanen för utveckling av hälsooch sjukvården, dels i andra sammanhang. Min bedömning är att satsningarna kommer att ha stor betydelse för förutsättningarna att höja kvaliteten på vården och omsorgen om äldre personer.
Fru talman! Jag får tacka så mycket för svaret på interpellationen. Jag kan verkligen hålla med socialministern om att utvecklingen under de senaste decennierna i många hänseenden har inneburit en oerhört stor förbättring för gamla människor i vårt land. Icke desto mindre finns det missförhållanden som vi är väl medvetna om men som vi trots allt inte lyckas bemästra och där de allra svagaste och äldsta medborgarna kommer i kläm. Det är det min interpellation handlar om. Socialministern hänvisar i sitt svar till den nationella handlingsplanen för utveckling av hälso och sjukvården, där samverkansfrågorna särskilt pekas ut. Socialstyrelsen ska också årligen redovisa hur utvecklingen överensstämmer med intentionerna i handlingsplanen. Man kan lätt få den uppfattningen att frågan om samverkan inom äldreomsorgen är en ny fråga, men så är ju inte fallet. Det här är en nyckelfråga för att vården och omsorgen om de gamla verkligen ska fungera. Det här har man också varit medveten om från Socialdepartementets sida i decennier. Frågan har också belysts av ett flertal äldreberedningar. För 25 år sedan, i slutet av 70-talet, lade Socialdepartementet fram ett framsynt betänkande om äldrefrågor där nödvändigheten av ett samarbete mellan kommunerna och landstingen var en av huvudpunkterna. Äntligen, utropade vi som då arbetade med äldrefrågor. Nu skulle det bli ordning och reda, och nu skulle äldreomsorgen fungera mycket bättre - men icke! Sedan dess har ett antal utredningar och äldreberedningar tagit upp samverkansfrågan utan att det blivit så värst mycket bättre. Under mina år som landstingspolitiker i mitten av 90-talet var samverkansfrågorna ett av mina huvudintressen. Jag blev också verkligen hoppfull när man för cirka fem år sedan började teckna samverkansavtal mellan Stockholms läns landsting och stadsdelsnämnderna i Stockholm. Desto större blev besvikelsen när jag läste den intressanta men mycket nedslående rapporten från Äldrecentrum. Jag måste säga att jag har svårt att förstå varför samverkansfrågorna ska vara så svåra att lösa. Är revirtänkandet så djupt rotat att det inte går att få bukt med? Eller är det de ekonomiska aspekterna som har fått styra och som har gjort att det humanitära har kommit på undantag? Då är det de gamla och svaga som ständigt kommer i kläm. Det har inte heller funnits brist på kloka och genomtänkta regler för samverkan mellan parterna. Nej, det som har brustit har varit viljan att följa reglerna. Samverkansutredningens förslag till en gemensam nämnd och en gemensam finansiering av uppgifterna är klart hoppingivande. Jag avvaktar med spänning regeringens proposition som ska läggas fram till våren. Fru talman! Anledningen till min interpellation är en stark frustration över att kommuner och landsting inte kommer till rätta med frågan - alla betänkanden och tillsynsbestämmelser till trots!
Fru talman! Tullia von Sydow pekar på de områden i Sverige där samverkan inte fungerar. Det är alldeles uppenbart att samverkan har fungerat dåligt eller fungerar dåligt i Stockholmsregionen. Det finns också andra landstingsområden där samverkan mellan kommuner och landsting inte fungerar. Dessbättre finns det också landsting som har avtal med samtliga kommuner. De har lyckats teckna avtal där samverkan kanske inte har fungerat perfekt men i alla fall har förbättrats. Situationen är lite olika i olika delar av landet. Det mest glädjande som har hänt är den gemensamma ståndpunkt som Landstingsförbundet och Kommunförbundet kom fram till i utredningen om samverkan som överlämnades till Socialdepartementet i oktober. Man kom där bl.a. överens om att byta definition. Det har länge förts en diskussion om definitionen av vad som är medicinskt färdigbehandlad - ett egendomligt uttryck, för det blir man väl aldrig i livet. Begreppet ska ersättas med något som heter utskrivningsklar, dvs. Landstingsförbundet och Kommunförbundet har kommit överens om att i samband med att den som är intagen i den slutna sjukvården är utskrivningsklar ska kommunerna ta över ansvaret - även betalningsansvaret. Även om det låter cyniskt så har ett av problemen varit osäkerheten mellan landsting och kommuner om vem som egentligen har det ekonomiska ansvaret för att erbjuda en god omsorg och vård. Nu är Landstingsförbundet och Kommunförbundet således överens om att när man är utskrivningsklar ska kommunerna ta över ansvaret för patienterna med hjälp av en upprättad vårdplan. Därmed skulle mycket av den osäkerhet som har präglat samverkan kunna raseras. Nu ska vi skicka ut detta förslag på remiss, och det ska vara en del av den proposition vi avser att presentera för riksdagen till våren. Dels har vi Samverkansutredningens betänkande, dels har vi Landstingsförbundets och Kommunförbundets egen utredning om hur vi ska klara detta. Det betyder att vi kanske kan vara mera hoppfulla - trots allt - om en förbättring än vad vi har kunnat vara tidigare. Nu är de två stora kommunförbunden överens om hur detta ska hanteras. Det har inte varit så tidigare. När de nu är överens finns det större möjligheter att göra på samma sätt som i många landsting, nämligen skriva avtal mellan kommuner och landsting om kostnadsansvar och hur de medicinska insatserna ska utvecklas. Jag är hoppfull om att vi ska få en bra proposition att redovisa för riksdagen till våren.
Fru talman! Man har en obehaglig känsla av att det har gått troll i frågan. Faktum är att förbunden har varit överens tidigare. Även om de inte har skrivit regler tillsammans har de varit överens om att detta måste fungera. Det talas så lite om de nya hjälpmedel som finns. Jag har hört talas om att det i Blekinge finns ett försök med IT. Fem kommuner och Blekinge landsting har utarbetat gemensamma rutiner för att med hjälp av IT klara detta på ett bättre och mer arbetsbesparande sätt. Vad jag förstår fungerar detta bra. Det har sagts att det är färre missar med utskrivna patienter. Det är lättare att planera. Det är mer överskådligt, och det tar mindre tid. Man skulle ju önska att man kunde komma på fler radikalt nya försök. Jag tror att man måste hitta helt nya vägar eftersom de gamla vägarna, trots alla överenskommelser under 30 år eller mer, inte fungerar.
Fru talman! Det är svårt att bestämma sig för om man ska betrakta situationen nu som problematisk men på väg att bli bättre, eller om man ska betrakta den som problematisk och att ingenting händer som tyder på förbättringar. Jag menar att situationen är problematisk. Det är alldeles sant att det har varit osäkerhet om ansvarsfördelning, och det har varit svårt att få fram ett fungerande samarbete. Det är det som skapar den bekymmersamma situationen. Mycket pekar ändå mot att saker och ting håller på att bli bättre. Många landsting och kommuner har redovisat att samarbetet fungerar och att de är på väg att lösa samarbetsproblemen. Till detta kommer dels Samverkansutredningens betänkande, dels Kommunförbundets och Landstingsförbundets egen utredning om hur ansvarsfördelningen ska se ut, vilket kommer att erbjuda oss en bra grund när vi ska lägga fram vår proposition. Till detta ska föras vårt förslag om ett familjemedicinskt institut som nu ska redovisas för riksdagen. Det familjemedicinska institutet ska arbeta med att utveckla primärvården. Vi skriver i det kommande förslaget att en viktig del i detta är också att utreda en förfrågan om äldrevården. Här krävs det en utveckling av kunskapen om hur samarbetet fungerar. De frågor som Tullia von Sydow tar upp som handlar om tillgången till ny teknik och nya hjälpmedel är ett alldeles utmärkt område för det familjemedicinska institutet att ta fatt i och utveckla kunskapen om. Även om situationen är besvärlig är jag ändå optimistisk om att vi är på väg att förbättra situationen och skapa en bättre äldreomsorg i framtiden.
Fru talman! Jag misstror inte de nya utredningarna och förslagen. Jag hoppas naturligtvis att det äntligen ska gå att få ett bättre sakernas tillstånd. Men med 35 års erfarenhet inom äldreomsorgen är jag lite fundersam. Jag vill avsluta med att nämna en annan sak som hör ihop med detta, nämligen att vi alla är eniga om att vi ska ha en god kvalitet på äldreomsorgen. Det är inte en god kvalitet om gamla människor inte kan känna trygghet. Det är fråga om en otrygghet, att saker och ting inte fungerar, att det förespeglas att vissa saker ska ske som sedan inte händer därför att huvudmännen inte klarar situationen. Jag menar att kvalitetstänkandet måste stå i högsätet. Det är viktigare än valfriheten.

Fru talman!

Sverige har i dag betydligt strängare regler för inhysning av höns än Tyskland. De traditionella burarna är inte längre tillåtna, och en uppbyggnad av alternativa system är i full gång. Förutom de funktionskrav som anges i djurskyddsförordningen och som innebär att värphöns ska kunna sitta på pinne, lägga ägg i rede och sandbada, finns ytterligare krav på att dödlighet och beteendestörningar ska hållas på en låg nivå. Det är också unikt för Sverige att hönsen inte får näbbtrimmas. Näbbtrimning är en åtgärd som gör det lättare att hålla höns i stora flockar där de har svårt att upprätthålla en tydlig rangordning. Den kan emellertid innebära smärta och obehag för hönsen, och jag anser att det är fråga om stympning som inte kan accepteras. Det är inte sant som påstås i interpellationen att det i Sverige ställs krav på att hönsburar ska bytas ut mot andra burar. De krav som ställs är att de traditionella burarna ska avvecklas och ersättas av godkända, alternativa inhysningssystem. De inredda burarna med rede, sittpinne och sandbad är ett av flera olika sådana alternativa system. De har efter ny teknikprovning ansetts uppfylla djurskyddsförordningens krav. Den svenska lagstiftningen utgår från djurens behov. Ibland kan olika behov vara svårförenliga. Rörelseutrymmet för hönsen i de inredda burarna är visserligen begränsat, men dödligheten ligger i allmänhet på en låg nivå. Lösgående höns i stora flockar kan röra sig på större ytor, men risken att fjäderhackning och kannibalism sprider sig är högre. I nuläget dominerar intresset för att gå över till system för frigående höns, och det finns också betydligt fler höns i sådana system än i inredda burar. Vidare påstår Maria Wetterstrand att över 900 000 hönor får sitta kvar i gamla burar efter år 2003. Detta är fel. Slutdatumen för dem som beviljats en fjärde hönsomgång på dispens varierar från tidig höst 2002 och framåt. Endast en producent har dispens efter 2003. Denna dispens, som gäller för ca 6 000 hönor, har ett slutdatum i början av januari 2004. Dispenser ges inte om grava anmärkningar på djurhållningen konstaterats. Tvärtom har Jordbruksverket besiktigat anläggningarna hos de djurhållare som ansökt om dispens för att försäkra sig om att endast anläggningar som uppfyller höga djurskyddskrav kommer i fråga för dispens. Den 1 januari 2004 blir det, enligt EG:s handelsnormer för ägg, obligatoriskt att märka alla ägg med uppgifter om i vilket inhysningssystem de har producerats. Än så länge är anslutningen till märkningen frivillig, men redan i dag förekommer ändå märkning av burägg, dock inte hos alla packerier. När det gäller den frivilliga märkningen ska det fr.o.m. den 1 januari 2002 endast finnas tre typer av märkning att välja på - frigående ute, frigående inne eller burägg. Syftet är att ytterligare förbättra konsumentens möjligheter att göra medvetna val vid köp av ägg.
Fru talman! Jag vill tacka ministern för svaret. Jag tänkte att jag skulle börja med att säga någonting om näbbtrimningen. Näbbtrimningen infördes just för att man skulle kunna hålla höns i trånga burar. Jag tycker att ministern i svaret lite grann försöker påföra oss i Miljöpartiet åsikten att vi skulle vilja ha näbbtrimning bara därför att vi är motståndare till burhöns. Det är naturligtvis inte sant. Vi kritiserar de inredda burarna och tycker att de ska bort, men vi vill inte införa näbbtrimning. Näbbtrimning förbjuds i fler och fler länder, och den minskar i omfattning även där det är tillåtet. Det beror på att det egentligen inte är det faktum att hönsen är frigående som är den största orsaken till behovet av näbbtrimning, utan det handlar snarare om valet av vilka höns man har i de frigående systemen. Vi anser att näbbtrimningen snarare upprätthåller ett felaktigt beteende. Man kan säga att normala hönsraser - om man kan tala om normala höns när det handlar om en art som är så hårt avlad - inte hackar på varandra, utan det handlar snarare om en miss i aveln, att aveln bara har inriktats på produktionsmål. Det finns många raser där det inte alls förekommer att hönsen hackar på varandra ens i frigående system. När det gäller de inredda burarna så säger ministern att våra regler inte alls säger att burar ska bytas mot andra burar. Men faktum är att kraven inte är hårdare än att man kan byta burar mot andra burar. Sedan sägs det att dessa burar är inredda och ansetts uppfylla djurskyddsförorordningens krav. Det må vara så att Jordbruksverket och regeringen har gjort bedömningen att de uppfyller djurskyddsförordningens krav. Men det finns ganska många som har andra uppfattningar om vad man borde ha fattat för beslut i den frågan, bl.a. Referensgruppen för värphönshållning och personer i Djurskyddsrådet. Och framför allt tycks hönsen själva ha en annan uppfattning. I denna referensgrupp har en majoritet varit kritisk till burarna, och flera har varit helt mot att man över huvud taget ska tillåta inredda burar. När det gäller hönsen själva är det ett faktum att de inte använder de funktioner som finns i burarna. Man har bedrivit forskning i Sverige inom ramen för teknikprovningen av modifierade burar. Då visade det sig att hönorna inte använde funktionerna. De använde inte sittpinne, sandbad och värprede i den utsträckning som man kunde förvänta sig. Det beror på att de biologiska skälen till att man använder denna typ av sittpinne, sandbad och värprede inte uppfylls av de regler som säger hur man ska inreda burarna. Även om forskare anser att detta borde fungera är det trots allt bara hönsen som vet hur höns vill ha det. Och eftersom de modifierade burarna inte fungerar så borde de inte ha godkänts. Det är vår bestämda uppfattning i Miljöpartiet. När det gäller märkningen kan jag konstatera att det är den enda frågan i min interpellation som besvaras med ja. Då handlar det om att man kommer att tvingas att införa en sådan märkning. Det blir obligatoriskt på grund av EU. Och ministern uttalar sig inte någonting om ifall detta är en bra förändring eller inte. Jag vill ställa en följdfråga till ministern när det gäller inredda burar och det faktum att socialdemokraterna på sin kongress har beslutat att mink inte ska få sitta i sina inredda burar och att minkfarmning ska förbjudas. Däremot tycker man att det är okej att höns ska sitta kvar i inredda burar. Då undrar jag vari den ideologiska logiken ligger i att det är acceptabelt när det gäller vissa djur men oacceptabelt när det gäller andra djur.
Fru talman! Enligt jordbruksministerns svar är det få nya dispenser som ges. Och jag ska ställa min fråga direkt så att det inte blir några missförstånd. Betyder det att det framöver inte kommer att ges några ytterligare dispenser för dessa traditionella burar? Är det slut med det nu, så att man har klarat av det? Det har ju nämligen getts dispenser i så väldigt många omgångar. Jag tycker att detta är en mycket segdragen historia. Redan 1988 lovade man Astrid Lindgren att hönsen skulle bli fria. Det var en födelsedagspresent till henne från den socialdemokratiska regeringen. Och så har det inte blivit. Sedan kan man ha många synpunkter på de modifierade burarna. I de burarna har höns inte större yta än de i dag har. Varje höna har en yta som ett A 4 papper, och det är ju inte speciellt mycket. De nya funktioner med sittrede och sandbad som finns är ofta bara tillgängliga en kort tid på dygnet för hönorna, men de vill ha tillgång till detta jämt och ständigt. Frågan är alltså om den bästa lösningen är de här modifierade burarna. Ministern säger i svaret att det är väldigt många som tänker sig att man ska ha frigåendesystem, inte system med modifierade burar. Det har jag inte riktigt någon uppfattning om. Jag är dock inte helt säker på att det i slutändan blir så, utan man föredrar nog att ha de modifierade burarna. Det är konstigt att det har dragit så långt ut på tiden, med tanke på att det finns en del äggproducenter som tidigt anammade det här och tog till sig detta med att skulle vara frigående höns. Jag tycker att de nästan fått en konkurrensnackdel i och med att man dragit ut på det här så väldigt länge. När det gäller märkningen av ägg har det gjorts undersökningar. Folk blir fortfarande lurade. Såvitt jag förstår är det 64 % som tror sig köpa ägg från frigående höns. Men det produceras bara 20 % sådana ägg, så man kan inte köpa så mycket. Det stämmer alltså inte. Detta betyder att märkningen inte är bra. Sedan tycker jag också att det är synd att regeringen inte kan säga att vi i Sverige redan nu tar till oss att vi har en obligatorisk märkning. För att jag ska kunna vara en medveten konsument måste jag kunna både välja och välja bort, men det kan jag inte göra om jag inte får korrekt information. Som jag tidigare sade tror folk sig köpa en annan sorts ägg än man köper. Således är informationen tämligen vilseledande. Det är kanske liten text. Dessutom är det fina bilder på många av de här kartongerna som gör att folk tror att det handlar om frigående höns. Min stora fråga är om detta betyder att det fr.o.m. nu inte kommer att ges en enda dispens till.
Fru talman! Nej, det är inte alls så att vi i Sverige förbjöd näbbtrimning av annat skäl än att sådant anses vara stympning. Det är inte heller så att detta gäller fler och fler länder. Något land diskuterar detta - jag tror att det är Holland. Tyskland har inte med detta, trots sitt i övrigt, till synes, strängare förslag till ny lagstiftning. Jag delar uppfattningen att man har missat i aveln - dock inte bara vad gäller höns, men kanske framför allt vad gäller höns - därför att man har drivit fram produktionen på det här viset och trott att det är lösningen på att få fram många ägg. Jag är inte heller alls säker på att det här är sista steget, utan i takt med vår ökade medvetenhet och vår teknikutveckling och i takt med att vår kunskap växer kommer det - detta är jag ganska säker på - att bli en förändring vad gäller de nu beslutade inredda burarna. Rede och sittpinne används. I början användes inte sittpinnen eftersom den var felplacerad, vilket konstaterades genom ny teknikprovning. Då ändrades detta och nu används det här till ungefär 90 %. Allt är faktiskt inte frid och fröjd i fråga om frigåendesystemen. Det har att göra med hönsen, med vad det är för sorts höns. Det är också en fråga om avel och utveckling. Det är möjligt att vi hittar hönsraser - jag hoppas att vi gör det - med hönor som inte hackar på varandra och som inte är beroende av den rangordning som nu befintliga höns har. Jag vill påpeka för de båda föregående talarna att det låter som att det nu enbart är dessa inredda burar som är alternativet, men så är det inte. Redan i dag är antalet frigående höns ungefär 1,4 miljoner. Fram till år 2004 räknar vi med drygt 2,4 miljoner. Antalet inredda burar är i dag 0,5 miljoner, och fram till år 2004 räknar vi med 1,5 miljoner - under förutsättning att det är status quo, att vi har kvar den lagstiftning som vi nu har. Frigående höns kommer alltså trots allt att vara långt fler än de höns som kommer att finnas i inredda burar. Sedan vill jag korrigera den ena av talarna på en punkt, nämligen när det gäller att de nya, inredda, burarna inte skulle vara större. Det är inte sant. De blir större därför att utöver de 600 kvadratcentimetrarna per höna kommer det att finnas 150 kvadratcentimeter för rede och 150 kvadratcentimeter för sandbad. De här burarna blir alltså rymligare än nu befintliga burar. Några vanliga dispenser ges inte, utan dispenser ges nu bara om den som söker dispens kan uppvisa att han eller hon har beställt ett nytt system - det handlar inte bara om burar - antingen ett system för frigående höns eller också ett system för inredda burar. Kan man visa det, då kan man få dispens.
Fru talman! Varken jag eller Miljöpartiet har någonsin påstått att allting är frid och fröjd när det gäller alla frigåendesystem. Det kan behövas förändringar också där, bl.a. när det gäller valet av raser i frigåendesystemen. Men det är heller inte så att det är problem med alla frigåendesystem, vilket ministern verkar anse. Det finns många frigåendesystem där det inte alls förekommer några problem med att hönorna hackar på varandra. Det beror bl.a. på att man gjort ett val av höns. Miljöpartiets inställning är att höns och andra djur inte ska behöva sitta inlåsta i trånga burar. När det gäller höns är det helt uppenbart att det finns alternativ. Det visar sig ju också i och med att alltfler går över till frigåendesystem och att många konsumenter vill välja den typen av ägg. Det verkar ministern tycka är bra, samtidigt som ministern tycker att det är problem med frigåendesystemen. Jag förstår inte riktigt logiken där. Samtidigt som det är problem med alla frigåendesystem är det så bra. Man nästan skryter om att folk inte övergår till ett system med inredda burar, utan att många i stället går över till andra system. Jag fick inte något svar på frågan om logiken ideologiskt i att mink inte ska få sitta i inredda burar, medan höns ska få göra det. Eller också var kanske svaret på den frågan att vi i takt med en ökad medvetenhet i samhället kanske kommer att ändra uppfattning i de här frågorna och i framtiden gå längre. Uppenbarligen finns det ett större allmänt stöd för att förbjuda minkfarmning än det finns för att förbjuda hönsfarmning. Kanske är det förklaringen till att Socialdemokraterna ändrat uppfattning i den frågan. När det gäller konkurrensutsättningen stöder jag det tidigare inlägget från denna talarstol, att det är, och har varit, en nackdel för dem som väljer frigåendesystem att man tillåtit den mängd dispenser som man tillåtit. Folk som aktivt valt att vänta med att vidta åtgärder för att få sina höns i frigåendesystem eller i system med inredda burar har tjänat på det genom att de kan ges dispenser, medan de som valt att i tid gå över till de här systemen får en svårare konkurrenssituation. Det tycker inte jag är bra.
Fru talman! Svaret på min konkreta fråga är att det kommer att ges dispenser, men det beror på om man nu tänkt köpa in de här andra burarna. Det betyder alltså att det kan komma fler dispenser; det är det konkreta svaret. Egentligen hade jag en fråga till, men jordbruksministern uppfattade den kanske inte riktigt. Det handlar då om märkningen av ägg. Jag tycker att det är konstigt att den svenska regeringen inte har en egen uppfattning där, men det är i och för sig inte ovanligt. Man väntar tills EU säger något och genomför det sedan under galgen med hänvisning till att det beror på EU. Det här är liksom inte första frågan där det blir så. Vi skulle mycket tidigare ha kunnat göra något i Sverige. Jag såg att jordbruksministern nickade instämmande då jag berättade om att folk tror sig köpa ägg från frigående höns men att det inte är så. Därför trodde jag att regeringen kunde slå till och för en gångs skull ha en egen uppfattning. Jag tycker inte att jordbruksministern har rätt när hon säger att höns i inredda burar har en större yta. Det har de bara vissa tider på dygnet. De här ytorna är ju inte tillgängliga hela tiden, så i verkligheten har de fortfarande bara en yta som ett A 4-papper eftersom ytor med sand och rede bara är tillgängliga vissa tider på dygnet. Det är alltså inte riktigt sant att de har det så mycket bättre. Det låter jättebra, om detta nu blir verklighet, att det blir fler frigående höns jämfört med det antal som kommer att sitta i inredda burar. Dock har vi inte ännu sett att det blir så. Slutligen vill jag säga att jag inte kan låta bli att nästan skratta för mig själv. Inte ska minkarna dras in i hönsbursdebatten, men nog är detta väldigt märkligt. I och för sig tycker jag att det är bra att man inte ska ha kvar minkarna i burar, men jag undrar om det kommer att ta lika lång tid för minkarna att få en situation där de inte behöver sitta i burar som det tagit för hönsen att komma ifrån sina burar. Det har de ju ännu inte gjort fastän det hela började redan år 1988.
Fru talman! Det var intressant att höra ministern under helgen i TV tala om att det är oetiskt att ha djur i bur. Här i riksdagen får vi höra att det är etiskt. Ibland är politiken ganska ful. Diskussionen om höns har Margareta Winberg ärvt av förra jordbruksministern. Jag hade hoppats att Margareta Winberg hade haft en annan inställning än vad Annika Åhnberg hade, där vi kan säga att alla, även internationellt, naturligtvis anser att det Sverige har gjort är ett stort svek. Man har omvandlat burförbudet till någonting som innebär nya burar. Många länder börjar nu inse att de inte fungerar för hönsen. I Holland har jordbruksministern aviserat att modifierade burar inte kommer att godkännas. I Tyskland och även i Belgien för man nu en diskussion. Tycker man inte att djur ska sitta i bur så ska de inte sitta i bur. De nya burarna är just burar. Det intressanta i dag är att det faktiskt lämnas dispenser ganska frikostigt. Jag tycker nog att departementet ska ta kontakt med Jordbruksverket och mera se på hur dispenserna ges. Det finns ett antal buräggsproducenter som har gått ihop för att få långtida dispenser. Somliga bland dem har redan satt in en extra omgång höns och inte ens väntat på att få dispens utan gjort det olagligt. Det finns alltså många i dag som inte alls är så "vackra" och som har haft och som förväntar sig att få nya dispenser. Det här pratet om att det bara är de som har bra djurhållning och bra i övrigt som får dispens stämmer inte. Vi har en buräggsproducent i min kommun som har en diger fil hos miljö och hälsovårdsnämnden, men lik förbaskat har han fått dispenser. Vilka höns som hackar varandra är klart relaterat till ras. De undersökningar som har gjorts har varit undermåliga vetenskapligt sett, måste jag säga. Väldigt få studier har gjorts hos en producent som haft både burhöns och frigående höns. I de få fall där man har gjort den typen av jämförande studier kan man se att det är helt beroende på ras. Man har ungefär samma dödlighet, ungefär samma typ av skador oavsett om det har varit bur eller frigåendesystem. Hur mycket beror på hur duktig man är på att hålla höns. Det här påpekade vi redan i den motion som väcktes med anledning av att man rev upp beslutet om att burhönsen skulle ut ur buren 1998. Det ger en klar signifikans. Det här har tittats på av SLU i Skara, av professor Ingvar Ekesbo. Det är alldeles uppenbart att det följer ras så att de bruna hönsen har större benägenhet att hacka varandra än de vita. Att dra in näbbtrimningen i det här verkar lite märkligt. Det känns lite gammalmodigt. Vi vet i Sverige att det går alldeles utmärkt att ha frigående höns utan att näbbtrimma - alldeles självklart, det vet vi. Vi behöver inte diskutera det. På samma vet vi att det går att ha suggor fria med sina smågrisar. Det är klart att man har avlat fram djur som fungerar biologiskt bra. Det går, man vet att det går. Näbbtrimning kan vi lämna därhän. Sedan ska vi se till att övriga EU också inser att man inte behöver näbbtrimma. Det är dags att ta steget fullt ut och inse att det inte är etiskt att ha minkar i bur, inte heller etiskt att ha höns i bur. Det som nu sker är att många producenter ställer om från små burar till lite större burar där, precis som man har sagt, faciliteterna rede och sandbad är stängda en stor del av tiden. Man vill inte att hönsen ska värpa i sandbadet, och man vill inte att de ska övernatta i redet. De här faciliteterna finns vissa tider, de fungerar inte för höns. En egenskap som är ganska uppenbar för höns är viljan att röra sig. Det kommer de aldrig att klara i en bur. De vill också sitta på en pinne högt upp för att klara sig från rovdjur. Det kommer de inte heller att kunna göra. De sitter inte på en pinne för att kröka klorna. De sitter där för att komma högt ovanför golvet. En bur kan inte uppfylla ett höns biologiska behov. Jag skulle verkligen önska att vi fick en minister som insåg det etiska i att se till att hönsen försvann ur burarna.
Fru talman! Precis som i minkdebatten måste man renodla två perspektiv. Det ena handlar strikt om djuromsorg och djurhållning. Det andra är djuretik. Man kan anlägga det ena eller det ena perspektivet. Man kan också anlägga båda. Det finns också, enligt min mening, en etik i en god djurhållning, så ur det djurperspektivet sammanfaller ofta de här två sakerna. Nu har vi valt på den socialdemokratiska kongressen att se strikt etiskt när det gäller minkarna och burarna. Vi har valt när det gäller hönsen och burarna att se det ur djurhållnings och djurskyddsperspektiv. Det är möjligt, det sade jag förut, och t.o.m. troligt att i takt med att kunskap, teknik och vårt medvetande utvecklas kanske vi också om ett tag kommer att se hönsen och hönsburarna ur ett annat perspektiv, även de inredda burarna. Hittills har vi alltså sett det ur ett djurskyddsperspektiv, och vi har sett till de funktionskrav och det s.k. naturliga beteende som vi anser att alla djur ska kunna ha, och för höns har det varit de tre saker som står i svaret. De tre sakerna uppfylls också i och med de nya burarna. Sedan vill jag vända mig mot vad Marietta de Pourbaix-Lundin säger om att vi väntar tills EU fattar beslut. Det är inte sant. Vi är pådrivare och har också varit pådrivare i denna hönsfråga. Det är nu som EU, efter att ha varit och studerat de inredda burarna i Sverige, säger: Nej, vi ska inte ha de gamla burarna. Vi ska utveckla detta system. Därmed kommer de inredda burarna att bli ett krav också i EU om ett antal år. Låt vara att det är väldigt långt fram i tiden, men ändå. Vi skulle kunna ge många exempel på att vi verkligen inte släpas av EU fram till ett beslut. När det gäller utrymmet och storleken är det inte så att redet är stängt. Det är aldrig stängt. Däremot är sandbadet stängt när det inte används. Så är det med saken. Jag tycker inte att man kan påstå att det är ett frikostigt dispensgivande därför att de som har fått dispens är de som kan visa att de ska gå över till ett nytt system, att de har beställt systemen. Men på grund av en lång väntan finns inte systemet tillgängligt. Jag tycker att det är ganska rimligt att man, i väntan på att de nya inhysningssystemen kommer ut på marknaden, får behålla de gamla. Gudrun Lindvall tar fram allt det olagliga som händer. Det är olagligt, och då är det ju en tillsynsfråga. Då brister det i tillsynen. Det är en annan debatt, och där är inte Gudrun Lindvall beredd att göra någonting kraftfullt. Jag är beredd att göra det, jag tycker att tillsynen är ett problem. Då kan det t.ex. få sådana konsekvenser som hon alldeles nyss beskrev, att det missas och att det begås brott. Brott ska beivras, och för att man ska kunna beivra brott måste man känna till det. Och för att man ska känna till det måste man ha tillsyn och kontroll. Sedan förstår jag att Gudrun Lindvall underkänner teknikprovningen. Det tycker jag är synd. Det är också någonting unikt som Sverige har utvecklat i förhållande till alla andra länder. Jag tror att det är en väldigt bra teknikprovning därför att den visar vad man kan acceptera och inte acceptera respektive förbättra.
Fru talman!

Det var kommunen som fann det. Sedan informerade kommunen Jordbruksverket. Men det var närheten till tillsynsobjekten som gjorde att man upptäckte missförhållandena. Just i det fallet var det väldigt bra att tillsynsansvaret låg på kommunen. Den distinktion mellan djurskydd och etik som Margareta Winberg försökte måla upp är intressant. Naturligtvis finns det ingen sådan distinktion. De etologer och veterinärer som har avstyrkt förslaget om inredda burar har gjort det av djurskyddsskäl. De har suttit med som sakkunniga i Jordbruksverkets referensgrupp för värphöns. De sakkunniga sade nej till inredda burar av djurskyddsskäl. De ansåg att dessa burar inte skulle kunna fungera. De hade ingen etisk utgift, utan de hade att se på om inredda burar skulle fungera för hönsen eller inte, men de ansåg att de inte skulle det. Professor Bo Algers tog också upp frågan i Djurskyddsrådet, men man ansåg att inredda burar inte skulle godkännas av djurskyddsskäl. Vi måste acceptera det som har hänt, Margareta Winberg. Skriv inte om historien! Experterna sade nej. De som säger ja är agronomerna, och de är väldigt teknikinriktade. Det är också agronomer som har tittat på hur dessa burar fungerar, och jag måste säga att dessa undersökningar har lämnat mycket övrigt att önska. Jag tycker att den här debatten är lite sorglig på sätt och vis. Den visar att vi har inte kommit så långt i Sverige när det gäller djurskyddet trots allt. Man är väldigt fastlåst vid vad näringen säger, och näringen vill att Sverige ska anpassa sig till EU. Ett förbud ligger långt fram i tiden. Nu begärs det dispenser efter dispenser därför att man inte vill gå över till de andra vanliga typerna av frigående system. Jag hoppas, precis som Marietta de Pourbaix-Lundin, att dessa dispenser inte kommer till stånd och framför allt att man tittar på vilka ägg i korgen som den advokaten har som driver dessa frågor.
Fru talman! Jag har lite svårt att förstå den här debatten utifrån ett Tysklandsperspektiv. Tyskland ligger i dag långt efter Sverige. Om det blir möjligt att införa den nya lagen i Tyskland - den är nämligen inte införd ännu, utan det är bara ett förslag som har lagts fram för parlamentet - får vi se vad som händer. Det står ju ingenting om t.ex. djurhälsa, att det ska vara låg dödlighet och få beteendestörningar, och det står ingenting om näbbtrimning. Om det bara gäller själva utsläppandet kommer man kanske att genomföra det i Tyskland om ett tag. Men även i Sverige kommer vi att ha många fler frigående höns än höns i burar. Och, Gudrun Lindvall, det är faktiskt så att det är kö, inte bara för de alternativa bursystemet utan också för de alternativa frigående systemen. Det är därför som det ges dispenser. Dispenser ges inte bara för byte från traditionella burar till inredda burar, utan dispenser ges också för byte från traditionella burar till frigående system, och där är det kö. Det tar ett tag innan man får fram sådana system. Återigen: År 2004 kommer betydligt fler höns att finnas i frigående system än i inredda burar. Och återigen: Jag ser en skillnad mellan djuromsorg, djurskydd och etik. Samtidigt går de ihop, men man kan sära på dem. Det innebär att man inte alltid behöver motivera ett beslut utifrån djurskyddsperspektiv. Man behöver inte alltid ha vetenskapliga fakta för att fatta ett beslut. Det var så vi resonerade när det gällde minkarna, eftersom vi ännu inte har dessa fakta, men vi får dem till våren.

Fru talman! Berit Adolfsson har frågat vilka åtgärder jag tänker vidta för att hindra att en bodelning kan få till följd att en make får - som Berit Adolfsson uttrycker det - vara med och betala skulder som den andra maken har för skadestånd på grund av brott. Samma fråga har tidigare i höst ställts av Johnny Bakgrunden är att det i massmedierna har rapporterats om ett fall där en man dömts för otukt med ungdom mot sin styvdotter. Enligt domen ska han också betala skadestånd till flickan. Sedan Brottsoffermyndigheten betalat ut brottsskadeersättning till flickan krävde myndigheten ersättning av mannen med motsvarande belopp. I samband med en skilsmässa mellan mannen och hans hustru gjordes bodelning. Tingsrätten beslutade då att mannen fick göra avräkning för skulden till Brottsoffermyndigheten när hans andel i boet beräknades. Frågan är nu överklagad till hovrätten, och hovrätten har ännu inte avgjort saken. Till en början vill jag påpeka att jag som justitieminister naturligtvis inte kan kommentera enskilda fall i domstol. Rent allmänt kan jag säga att en fordran på skadestånd på grund av brott kan påverka en bodelning på flera sätt. För det första kan situationen vara den att en av makarna har en fordran på skadestånd, antingen mot den andre maken eller mot någon annan. Enligt reglerna i äktenskapsbalken finns det utrymme för att undanta en sådan fordran från bodelningen. För det andra kan det vara så att skadeståndet redan har betalats ut. Då kan pengarna däremot inte hållas utanför bodelningen. För det tredje kan det, som i det fall Berit Adolfsson tar upp, vara så att en av makarna har en skuld som avser skadestånd. Frågan om en sådan skuld ska beaktas i en bodelning ska som sagt nu prövas i hovrätten. Även om en tillgång eller skuld som avser skadestånd ska ingå i bodelningen, så finns det ändå möjligheter att komma till rätta med otillfredsställande resultat. När det skulle vara oskäligt att en av makarna får lämna ifrån sig egendom till den andra maken, kan man nämligen jämka bodelningen. Jämkning kan ske så att maken med störst giftorättsgods får behålla mer än han eller hon annars skulle ha fått. Men jämkningen kan inte leda till att den sämst ställde maken får en större lott än vid vanlig hälftendelning. Jag vill också klargöra att det inte går att genom bodelning överföra betalningsansvaret för en skuld till den make som inte är betalningsskyldig. Det stämmer alltså inte att bodelningsreglerna skulle motverka skadeståndets preventiva funktion, vilket Berit Adolfsson föreslår att det införs en mera generell möjlighet att undanta skulder av personlig art och medel som har betalats ut till en av makarna i skadestånd på grund av brott. Jag vill inte i dag uttala mig närmare om Berit Adolfssons förslag, särskilt med hänsyn till att målet som sagt är väckt i hovrätten. Men jag tänker följa fallet. Om det visar sig att reglerna ger tvivelaktiga resultat, kommer jag att se till att frågan om en lagändring övervägs.
Fru talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret som i viss mån var uttömmande. Det är självklart att ministern inte kan gå in på ett enskilt fall, det behöver inte ens kommenteras. Men när man ställer en fråga är det naturligt att man utgår ifrån ett konkret fall som visar på brister i lagen. Jag tänker dock hålla mig på ett principiellt plan. Det gäller bodelning i allmänhet och ena makens skulder i synnerhet. Är det fråga om skadestånd till följd av dom för brott måste det behandlas särskilt och allvarligt. Det är viktigt att den som har begått brott ställs inför rätta och utdöms att betala skadestånd. Skadeståndet ska användas reparativt för den som har lidit skada. Skadestånd ska utgöra en reparation för den skadelidande, men det har även en preventiv funktion, både allmänpreventiv och individualpreventiv funktion. Det är viktigt att ingen annan än förövaren straffas för brott. Om man är gift med en person som har en skuld blir man naturligtvis drabbad av det, eftersom man ska bära varandras bördor i äktenskapet. Ett sätt att freda sig från makens skuld är att ta ut skilsmässa. Äktenskapsbalken innehåller regler för extraordinära förhållanden, som justitieministern mycket riktigt påpekade. Men tingsrätterna har inte tillräckligt tydlig lagstiftning att grunda sina domar på, eftersom ett mål rörande skadestånd vid bodelning nu har gått vidare till hovrätten. Säkert har de inblandade lidit skada, och vid ett sådant domslut kan man tänka sig att ingen inblandad mår särskilt bra. För att man ska förhindra onödigt lidande och osäkerhet i tingsrättens behandling i mål av detta slag måste lagen vara tydlig. Nu har det aktuella målet, som vi inte ska beröra här, ännu inte avgjorts i högre instans. Men eftersom justitieministern har sagt i pressen att det verkar orimligt utgår jag ifrån att han är intresserad av att förändra och förtydliga den aktuella lagstiftningen. Är ministern det?
Fru talman! Jag säger, som jag också sagt tidigare, att vi får avvakta hovrättens dom. Det kan, som det gör i avgöranden i hovrätten och också i Högsta domstolen, klargöra vad som gäller i rättspraxis. Det är det som vi först får avvakta för att därefter ta ställning till eventuella ändringar. Därför kan jag inte ge mer svar än så nu.
Fru talman! Det vore mig främmande att föregripa justitieministerns arbete. Men jag hoppas att han ser problemet med skadestånd för ena maken vid bodelning. Särskilt om man betraktar brottets art är det uppenbart obilligt att det inte finns en lagtext som förutsätter detta. I äktenskapsbalken 10 kap. finns i dag regler om viss egendom som ska undantas för bodelning. Här skulle ett tillägg kunna göras om att samma sak ska gälla skyldigheter av personlig art, t.ex. skadestånd som man blivit ådömd. I 11 kap. 6 § talar man om underhållsbidrag som förfallit till betalning. Detta ska då undantas från den del som den betalningsansvarige maken har rätt till. På samma sätt skulle man kunna förfara med skadestånd på grund av brott. Det finns olika lagtekniska sätt att komma till rätta med denna delikata situation som har uppstått. Oavsett vad hovrätten kommer fram till, anser jag att det finns behov av att se över reglerna i äktenskapsbalken i detta avseende. Ekonomisk gemenskap får aldrig leda till att det egna ansvaret för begångna gärningar minskar. Det vore viktigt med en markering från samhällets sida att nu göra en översyn av lagstiftningen om bodelning.

Fru talman! Christel Anderberg har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att förstärka polisen i Dalarna. Regeringen gör nu den största satsningen på polisen någonsin. Under budgetperioden fram t.o.m. 2004 höjs polisens anslagsram med nästan 2 miljarder kronor utöver pris och löneomräkningen. Den stora satsningen kommer att ge fler poliser och större resurser för att förebygga och bekämpa brott. Fler civila specialister ska anställas. Satsningen på att utveckla den lokala polisen - närpolisreformen - ska fullföljas. Jag vet att flera polismyndigheter upplever att rekryteringen av poliser är ett problem. Det är därför glädjande att vi nu bedriver polisutbildning både i Umeå och i Växjö. Enligt Rikspolisstyrelsens bedömning bör resurstillskotten göra det möjligt att utbilda så många poliser att det 2004 bör finnas Det är inte regeringen utan Rikspolisstyrelsen som fördelar resurser inom polisväsendet. Fördelningen sker efter budgetdialoger mellan Rikspolisstyrelsen och ledningen för varje polismyndighet. Vid fördelningen tas hänsyn till t.ex. historiska fördelningsgrunder, antal invånare i länen, hur brottsbelastade länen är samt vilka resurser myndigheten har, bl.a. poliser, civilanställda och åldersstruktur. I samband med budgetdialogen ges polismyndigheten möjlighet att bemöta den analys och bedömning som Rikspolisstyrelsen har gjort samt diskutera de problem man har. Dalarna tillhör de polismyndigheter som har fått ta del av polisens resurstillskott. För innevarande år har Rikspolisstyrelsen fördelat 12,9 miljarder kronor, varav 295 miljoner kronor till polismyndigheten Dalarna. Av den extra satsning på 600 miljoner kronor som polisen har fått för innevarande år har 14 miljoner kronor tillfallit Dalarna. Det tillskott på 600 miljoner kronor fr.o.m. 2004 som föreslås i budgetpropositionen har ännu inte fördelats, vilket leder till att det finns utrymme för ytterligare anslagsökningar. Fler poliser kan frigöras genom att polisens arbetsuppgifter renodlas samt att specialister anställs. Renodlingen kan göras genom att ansvarsfördelningen mellan polisen och andra myndigheter tydliggörs. T.ex. bör kommunerna ta ett större ansvar för en del av de servicefunktioner som polisen i dag tar på sig för att ingen annan gör det. Regeringen tillsatte i december 2000 en utredning med uppdrag att behandla frågan om vissa av de uppgifter som i dag utförs av poliser i stället kan utföras av andra. Utredningen kommer även att behandla frågan om glesbygdsproblematiken. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 april 2002. Slutligen vill jag poängtera att samtidigt som det behövs fler poliser finns det fortfarande utrymme för att använda resurserna mer effektivt. Jag vill i detta sammanhang exempelvis nämna de nya arbetstidsavtal som har träffats på flertalet polismyndigheter och som ger bättre möjligheter att anpassa arbetstiden efter verksamhetens behov. Regeringen har också lovat att efter analys av vidtagna effektiviseringsåtgärder återkomma till riksdagen med de insatser som krävs för att fullfölja regeringens intentioner för utveckling av polisen.
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Polisväsendet befinner sig i kris i hela landet. Men sedan vi nu har fått Brottsförebyggande rådets siffror för år 2000, som visar att Borlänge är den mest brottsbelastade kommunen i hela Sverige - värre än t.o.m. Stockholm, Malmö och Göteborg - anser jag att det finns ett visst fog för att hävda att situationen i mitt hemlän Dalarna är särskilt allvarlig. Sedan drabbades polisen av stora besparingskrav samtidigt som den stora närpolisreformen sjösattes, vilken i sig skulle ha krävt ökade resurser för att bli framgångsrik. Fram till år 2005 beräknar polisstyrelsen att antalet kommer att sjunka ytterligare till 420, och detta trots att vi har prognostiserat ett ackumulerat underskott i budgeten på 14 miljoner för detta år. Samtidigt med denna utveckling ser vi nu en explosion av långtidsfrånvaro. Under förra året sparade polismyndigheten in 22 miljoner på sjukfrånvaro längre än 15 dagar. Man brukar räkna med att en polisman, inklusive sociala avgifter, kostar ca 400 000 motsvarar inte mindre än 55 årsarbetskrafter, alltså någonstans mellan 12 och 13 % av den totala styrkan. Av denna frånvaro beräknas 90 % bero på sjukdomstillstånd som direkt kan relateras till den höga arbetsbelastningen och den höga stressnivån i polisjobbet. Och som om detta inte vore illa nog: Dessutom är det många av dem som är i tjänst som har läkarintyg på att de inte får jobba skift eller ha yttre tjänst. Medelåldern är hög hos polisen i Dalarna. Varannan polis är äldre än 55 år mot var fjärde i riket som helhet. Övertidskostnaderna uppgick förra året till 14 miljoner. Det innebär alltså att vi måste idka rovdrift på dem som är i tjänst och är fullt arbetsföra, vilket naturligtvis innebär risk för att ännu fler blir utbrända. Det är möjligt att Socialdemokraterna nu gör en större satsning på polisen. Men den sker från en alltför låg nivå och är helt otillräcklig. De stora nedskärningarna under 90-talet och stängningen av Polishögskolan i två och ett halvt år har givit upphov till skador på organisationen som inte kommer att kunna repareras inom överskådlig tid. I Dalarna ser vi inget som helst ljus i tunneln. Vårt omedelbara behov är ett tillskott på minst 50 yngre poliser, i första hand för att förstärka Borlänge. För att vi ska kunna rekrytera och behålla dem behöver vi kunna erbjuda sådana löner att glappet mot storstadslönerna minskar rejält. Har justitieministern något tips på hur vi ska få denna ekvation att gå ihop?
Fru talman! Jag ska först säga att jag vet att man har en hög brottsbelastning i Borlänge. Det är ett av skälen till att jag redan den 21 november kommer att träffa Borlänge kommun, samtliga partiers gruppledare, polisledningen, representanter för bl.a. Köpmannaföreningen, socialtjänsten, centrumföreningen, fältfritidsledarna, skolledningen, föräldraföreningen samt lokala BRÅ. Även BRÅ besöker Borlänge, i morgon, för att diskutera situationen med företrädare för kommunen. Så detta är högaktuellt för oss. Sedan är det som bekant inte regeringen som fördelar resurserna. Men jag vill ändå med hänsyn till situationen i Dalarna säga att det inte är kris inom polisen i hela landet. Jag vet att det har gjorts neddragningar av antalet poliser. På samma sätt har det varit neddragningar i skola, vård osv. Det har som mest varit 16 758 poliser. Det var 1994. Det var nu nere i 16 089. Nu kommer det fler. Vändningen har skett. Den kom i juni, då det kom ut ca 350 poliser. Det kommer ut ytterligare poliser i december. Men trots att vi nu har varit nere och vänt har vi fortfarande fler poliser per invånare i Sverige än man har i exempelvis våra grannländer, där vi har en helt annan debatt. Nu tänker jag på Norge och Finland. Vi har något färre per invånare än Danmark. Så den generella bilden av kris i hela landet vad gäller antalet poliser är felaktig, eller i varje fall kraftigt överdriven.
Fru talman! Det gläder mig mycket att höra att justitieministern tar problemen i Borlänge på största allvar. Jag är väl medveten om att det inte är regeringen utan Rikspolisstyrelsen som fördelar anslagen ut till polismyndigheterna. Men hur vi än har studerat Rikspolisstyrelsens fördelningsnycklar kan vi inte hitta något att anmärka på. Problemet är att kakan är för liten, den kaka som vi ska dela på. Justitieministern hänvisar till att regeringen räknar med att komma upp till 17 000 poliser fram till år 2004. RPS hävdar att det krävs minst 19 000 poliser för att polisen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Vi moderater beräknar behovet till minst 20 000 och har i vår budgetmotion anvisat 2,2 miljarder kronor mer till polisen än vad regeringen har gjort. Regeringens siffra innebär bara en ökning med drygt 900 poliser. Dalarna brukar erhålla drygt 3 % av den totala kakan. Det innebär att vår ökning kommer att stanna vid blygsamma 30 poliser. Så allvarlig som situationen är i länet är detta helt otillräckligt. Statsrådet hänvisar också till att det finns utrymme att använda polisens resurser mer effektivt. Där är vi helt överens. Vi moderater brukar aldrig hävda att problem löser sig själva bara för att man öser mer pengar över verksamheten. Det är alldeles utmärkt med det arbetstidsavtal som nu har träffats som innebär att fler poliser ska vara i tjänst vid sådana tider då flertalet brott begås. Frågan är bara hur detta avtal ska kunna tillämpas i ett läge då fler och fler har läkarintyg på att de inte kan arbeta skift och att de inte klarar av yttre tjänst över huvud taget. Människors oro för att de själva eller någon närstående ska utsättas för brott har nu antagit sådana proportioner att forskarna klassar den som ett folkhälsoproblem. Och detta har skett i landet som betalar världens högsta skatter. När man frågar människor vilken valuta de vill ha för sina skattepengar brukar rättstryggheten alltid komma högt, vara högt prioriterad. Jag vill fråga justitieministern hur socialdemokraterna kan svika väljarna på detta flagranta sätt.
Fru talman! Vi har alltså på kort tid gått från en till tre polisutbildningar. Det här innebär att det enligt våra beräkningar kan utbildas bortåt 900 poliser, eller kanske 800. Det går inte att utbilda hur många poliser som helst om man ska behålla samma kvalitet. Det finns en gräns för att vi ska kunna behålla lika duktiga poliser i framtiden. Det här innebär, med den här ökningen och den höga ålder som finns men som naturligtvis sjunker i och med nyanställningar, att vi kommer att ha 17 000 poliser år 2004. Om vi behöver 18 000, 19 000 eller 20 000 får bli en fråga för åren därefter. Vi kan alltså inte nu med bibehållen kvalitet öka det här. Det finns inte 3 000 poliser som bara kan marschera fram. Vi gör alltså den största satsningen någonsin, och det går inte att utbilda hur många bra poliser som helst varje år. Sedan är vi överens om att det behöver frigöras resurser. Det är inte bara fråga om arbetstidsavtalet. Det presenterades en utredning nu i fredags av Ann Marie Begler där det talas om ytterligare 500 tjänster om de här sakerna faller väl ut. Jag är i alla fall generellt positiv till många av de förslag som har lagts fram utan att vilja föregå någon utredning. Principen att polisen ska ägna sig åt två saker, nämligen åt att bekämpa och åt att förebygga brott, är min utgångspunkt. Jag vill också bemöta påståendet om situationen nu. Jag kommer inte ihåg hur det uttrycktes, men det skulle närma sig väldigt katastrofala former. Det är inte sant. Det gjordes en utredning i våras som gällde de flesta västeuropeiska länderna där svenskarna fortfarande, även om det har blivit så att rädslan ökat, är de som anser sig vara tryggast i Europa. Vi måste ändå hålla oss någorlunda balanserade i den viktiga debatt som nu förs.
Fru talman! Jag är väl medveten om problemet att polisutbildningen utgör en flaskhals. Jag har lika lite intresse som statsrådet av att vi försöker snabbutbilda poliser och får något slags polisiärt B-lag. Men om det bara fanns pengar skulle man kunna göra en del annat för att underlätta situationen i avvaktan på att vi hinner utbilda i kapp efter de fatala misstag som begicks i mitten av 90-talet. Dessa ska jag dock inte beskylla justitieministern personligen för. Under de fem terminer då Polishögskolan var helt stängd missade vi ju ca 1 000 poliser. Med hänsyn till den höga genomsnittsålder som finns har vi ju nu enorma pensionsavgångar som vi också måste kunna hantera de närmaste åren. Det här är bekymmersamt. Om det fanns pengar skulle man t.ex. kunna återanställa en hel del civilanställda som dels skulle kunna avlasta polisen en massa administrativa uppgifter som det inte behövs polisutbildad personal för, dels faktiskt också skulle kunna utföra en del polisiära uppgifter. När jag var chefsåklagare i Borlänge fanns det en civilanställd kvinna som skötte alla snatteriutredningar. Det gjorde hon på ett mycket bra sätt. Man skulle kunna använda den civilanställda personalen till betydligt fler uppgifter än man gör i dag. Dessutom skulle polisen kunna anställa experter av olika slag som inte behöver ha en fullständig polisiär utbildning. De kan exempelvis utreda ekonomisk brottslighet.
Fru talman! Det är riktigt, som jag sade, och det ska inte stickas under stol med detta, att antalet poliser har minskat. Jag tycker att det har varit befriande att inte behöva höra de siffror som ibland kan komma fram i debatten. Jag kan bara konstatera att det har gjorts minskningar. Att kalla det för ett misstag tycker jag ändå är fel. Det här gjordes på samma sätt som man gjorde neddragningar på andra områden. Det innebar att ekonomin kunde stärkas. På det sättet kommer det sig att vi nu kan göra dessa satsningar. Hade vi inte gjort det då hade vi aldrig kunnat göra den största satsningen någonsin på polisen. Det gör vi nu. Vi gör också en satsning på skola och mycket annat som, det vill jag understryka, är minst lika viktigt ur brottsförebyggande och brottsbekämpande synvinkel. Sedan vill jag bara säga att jag delar uppfattningen om civila poliser. Jag tar upp det då och då. Det här är mycket en facklig fråga. Jag vill ändå säga att jag håller med om att det kan föras in flera civila poliser på skatteområdet, det ekonomiska området och många andra områden. Men till stor del är det en facklig fråga. Med det jag nu har sagt menar jag inte att allt är frid och fröjd inom polisen. Det vill jag understryka. För att säga hur jag anser att situationen är så har vi problem med pensionsavgångar. Det är ingen tvekan om det. Det finns delar av Sverige där det finns en mycket hög medelålder inom polisen. Vi har också glesbygdsproblematiken. Det är ett stort problem. Men det är också det som den här utredningen ska titta på nu i vår för att komma till rätta med saken. Det handlar alltså inte bara om pengar utan även om strukturella frågor som jag hoppas att vi kan lösa.

Fru talman! Désirée Pethrus Engström har frågat mig vad jag avser att göra för att motverka en ökande legalisering av prostitution i andra länder. Jag vill först hänvisa till mina tidigare svar på frågor rörande prostitution och människohandel, bl.a. på interpellationer den 13 mars och den 30 oktober detta år 2001/02:64 och 91). Med detta vill jag också säga att jag tycker att det stora engagemang som riksdagens ledamöter visar för dessa frågor är mycket glädjande. Det är ett engagemang som jag delar. Désirée Pethrus Engström tar i sin interpellation upp den internationellt sett tämligen spridda uppfattningen om prostitution som en form av affärsverksamhet som måste både erkännas och regleras. Denna, enligt min mening mycket cyniska, syn på prostitution kommer tyvärr allt oftare till uttryck i lagstiftningen i olika länder, bl.a. inom EU. I den internationella debatten finns det länder som fortfarande förespråkar en kriminalisering av de prostituerade. Detta är något som jag naturligtvis tar avstånd ifrån. Därutöver gör sig nu två olika, konkurrerande och oförenliga, synsätt gällande i debatten i andra länder och i olika internationella organ. Den ena sidan ser inte prostitution i sig som exploatering. Den menar att en sådan syn är moraliserande och ytterligare stigmatiserar de kvinnor som redan befinner sig i en utsatt position samt begränsar vuxna kvinnors möjligheter att göra fria val. Förespråkare för denna uppfattning vill att prostitution i olika avseenden ska jämställas med arbete och fokuserar på skydd och rättigheter för s.k. sexarbetare, inte minst migrerande sådana. Den andra sidan ser både människohandel och prostitution som sexuell exploatering och pekar också på sambanden. Förespråkare för denna uppfattning betonar att kvinnor inte ägnar sig åt prostitution av någon i egentlig mening fri vilja utan därför att deras valmöjligheter är beskurna. Jag vill här vara mycket tydlig. Att ge legitimitet åt prostitutionsverksamhet genom att se prostitution som en godtagbar arbetsmarknad och jämställa bordeller och liknande med legitima affärsverksamheter är inte någon acceptabel lösning. Att i denna mening legalisera - eller rättare sagt reglera - prostitutionsverksamhet innebär en normalisering av sexköpet och av synen på människokroppen som en handelsvara. Sådana åtgärder kan bara konservera en bristande respekt för kvinnors och mäns lika värde och motverka strävanden mot jämställdhet. Enligt min mening är sådana åtgärder både cyniska och uppgivna, och de bygger på en människosyn som inte går att ställa sig bakom. Det finns också en mängd andra negativa effekter med en tillåtande reglering av prostitutionsverksamhet. Jag vill här hänvisa till en intressant rapport, Legalising Prostitution is not the Answer: The Example of Victoria, Australia, som för den som är intresserad finns tillgänglig på Coalition Against Trafficking in Womens hemsida. I den rapporten behandlas effekterna av den lagstiftning som år 1984 infördes i den australiska delstaten Victoria. Då genomfördes i skadebegränsande syfte en reglering varigenom viss bordellverksamhet tilläts. Enligt författarna av rapporten har regleringen inte löst några problem utan i stället skapat nya. I rapporten rekommenderas i stället den väg som Sverige har valt att gå, nämligen en kriminalisering av sexköparna men inte av de prostituerade. Naturligtvis hör frågor om prostitution och människohandel ihop. Handeln med människor syftar ofta till att de ska exploateras i prostitution. Såsom FN har konstaterat är det nödvändigt att vidta inte bara åtgärder mot de "handlare" som står bakom utbudet av människor för sexuell exploatering utan också sådana förebyggande åtgärder som riktar in sig på efterfrågan på människor att exploatera. Svensk strafflagstiftning riktar sig också mot både utbud och efterfrågan på människor att exploatera. Som Désirée Pethrus Engström nämner har vi indikationer på att Sveriges restriktiva hållning och lagstiftning mot köp av sexuella tjänster minskar Sveriges attraktionskraft som destinationsland för handeln med kvinnor. Inom EU har det inte planerats för några förslag till bindande rättsakter om straffrättslig tillnärmning i prostitutionsfrågan som sådan. Antagande av sådana rättsakter kräver att alla EU:s medlemsstater är överens. I denna fråga kan vi konstatera att det för närvarande saknas en sådan grundläggande samsyn som vore nödvändig för att en enhällig överenskommelse skulle kunna träffas inom överskådlig tid. Det förslag som vi däremot har haft att hantera i EU har gällt en gemensam minimistandard för straffrättslig lagstiftning mot människohandel. Hade vi valt att i dessa förhandlingar försöka lyfta in prostitutionsfrågan i dess helhet står det, mot bakgrund av vad jag nyss sagt om bristen på samsyn i denna fråga, ganska klart att vi hade väsentligt fördröjt och kanske t.o.m. förhindrat en överenskommelse inom överskådlig tid i den viktiga frågan om människohandel. Inom ramen för förhandlingarna lyfte vi dock fram sådan handel med kvinnor som syftar till prostitution. Vi lyckades också på mycket kort tid få till stånd en tämligen långtgående och bra överenskommelse i denna fråga, vilket är ett framsteg. När det gäller Sveriges möjligheter att i det internationella arbetet även i övrigt verka för vår syn på prostitution handlar det nu först och främst om att flytta fram positionerna genom att fortsätta diskutera och debattera frågan och att försöka informera, påverka attityder och väcka opinion. Jag delar helt Désirée Pethrus Engströms uppfattning att den cynism som speglas i synen på prostitution inom bl.a. vissa av EU:s medlemsländer är allvarlig och att den på varje möjligt sätt bör motarbetas av den svenska regeringen och av svenska EU-parlamentariker. Men också andra politiker och opinionsbildare, inte minst frivilligorganisationer, har här en viktig roll att spela. Jag och övriga berörda ministrar i regeringen kommer att i det internationella arbetet fortsätta med att ta upp den svenska synen på prostitution och propagera för den svenska modellen.
Fru talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret. Jag förstår också av svaret att justitieministern har ungefär samma värderingar som jag i frågan om den legaliseringsvåg som nu går fram genom Europa avseende prostitution. Vi är överens såtillvida att vi anser att man inte bör legalisera prostitutionen och att legaliseringen speglar en cynisk människosyn. Däremot tycker jag att ministerns svar andas lite för mycket uppgivenhet över att de andra EU länderna har en annan åsikt i denna fråga och att det inte går att förändra. Detta har också ministern uttryckt i en artikel i Från Riksdag & Departement nr 26. Enligt min mening bör detta gå att påverka, först och främst naturligtvis i samarbetet med era partikamrater i den europeiska gemenskapen. De länder som nu har legaliserat - Holland, Danmark och Tyskland - styrs vad jag vet av socialdemokrater och olika miljöpartier. De egna partikamraterna i Europa bör man alltså kunna tala med. Det är det ena. Det andra är att EU ständigt arbetar med att harmonisera lagstiftningar och att hitta gemensamma värderingar i olika frågor, från detaljnivå - man har ju skojat om detta med gurkornas storlek osv. - upp till övergripande, gemensamma värderingar som exempelvis diskrimineringslagarna och flyktingpolitiken, som är stora och viktiga frågor. Ändå reagerar inte Sverige när EG-domstolen säger att prostitution är egenföretagande. Att sälja karameller och att sälja sin kropp jämställs. Detta har också beskrivits bra i tidningen Från Riksdag & Departement nr 18, där EG domstolens generaladvokat Philippe Leger säger att prostitution är egenföretagande. Det som nu sker är enligt min mening en värdeförskjutning inom EU som motverkar kvinnors mänskliga rättigheter. Där tror jag att vi i stort är överens. Det här påverkar i förlängningen vilka värderingar vi kommer att ge till våra barn och den människosyn som vi vill ska råda inom EU. Holland säger t.ex. att 17-åringar som prostituerar sig arbetar som vem som helst, bara de själva vill. Samtidigt säger FN:s barnkonvention att man ska skydda alla under 18 år mot sexuellt utnyttjande. Kan då inte Sverige utifrån FN:s deklarationer försöka att påverka Hollands agerande inom EU? Ministern menar att han vill arbeta för att få till stånd effektiva trafficking-lagar i EU, och där är vi helt överens. Men frågan är om de här lagarna kommer att bli så verksamma om marknaden där dessa kvinnor kommer in är legal i Europa. Trycket från dem som handlar med kvinnor kommer att öka så länge marknaden är legal. De här frågorna, trafficking och prostitution, kan man enligt min mening inte separera. De hänger så nära samman med varandra. Precis som ministern säger har också Sverige med sin stränga lagstiftning blivit mindre intressant som destinationsland, medan de som har legaliserat har högst inflöde. Det sägs att ungefär 80 % av kvinnorna på de holländska bordellerna är "importerade", dvs. kvinnor som har förts in till Holland. Min fråga är alltså: Vad har den svenska regeringen gjort för att minska legaliseringsvågen, vad gör ni i dag och vad avser ni att göra för framtiden?
Fru talman! Jag tror att vi är överens om allvaret när det gäller människohandel och sådant. Vi behöver inte övertrumfa varandra med vår oro för detta. Jag vill svara på två saker, vad jag som justitieminister har gjort för att dels diskutera prostitutionsfrågan, dels föra in prostitution i överenskommelsen om människohandel. Först och främst har jag vid flera tillfällen tagit upp detta med mina kolleger i Europa, bl.a. med mars tog jag upp frågan inför flera Europapolitiker. Jag kan säga att detta möter blandade reaktioner. Det väcker ett visst intresse hos en del, andra personer får man uppfattningen att de över huvud taget inte förstår vad man menar. Det är väldigt blandade reaktioner. Jag kommer att fortsätta det här arbetet och vid varje tillfälle som finns kommer jag att fortsätta att diskutera för vår svenska lagstiftning. Men vi har olika syn på detta i Europa. Hade vi valt att ställa som krav att prostitution skulle vara en del i människohandelsöverenskommelsen - vilket vi rent teoretiskt skulle kunnat göra, vi skulle kunnat säga att vi inte accepterar detta därför att alla länder som bekant ska vara överens - hade vi i dag inte haft någon överenskommelse om människohandel. Det kan jag garantera. Vi får ta det som går att få fram först, nämligen rambeslut om människohandel. Sedan får vi fortsätta med de andra sakerna. Det är den taktik som jag tror är den absolut bästa i EU och den enda framkomliga vägen för att nå framsteg: komma överens om det man kan, flytta fram positionerna och sedan fortsätta diskussionerna om det man har olika åsikter om. Det har vi i prostitutionsfrågan och i en del andra frågor.
Fru talman! Med tanke på att flera länder ute i Europa numera har socialdemokratiska regeringar är det oroande att ni inte gemensamt kan hitta den här värderingsgrunden. Prostitution och trafficking är enligt min mening en allvarlig form av våld mot kvinnor och bryter mot kvinnors fundamentala mänskliga rättigheter. Sexindustrin har blivit en affärsverksamhet utan gränser. Den expanderar och söker nya marknader i den globala ekonomin. Den söker nya och allt yngre offer. Miljarder dollar omsätts på den här marknaden. Man ser att behovet och efterfrågan ökar genom legalisering. Den retorik som används är att prostitution inte går att förhindra. Reglera den i stället och ge kvinnorna olika rättigheter! Med statliga bordeller kan staten dessutom få skatteintäkter, menar man. Men det man berättar är inte att det ofta är fråga om fattiga flickor. Det är kvinnor som har lurats in i den här verksamheten. Föräldrar tvingas sälja sina barn. Andra kvinnor har tvingats in på olika sätt, genom trafficking. Ofta söker man först våldföra sig på kvinnan, så att hon ska tappa sin egen värdighet. Sedan är liksom allting klart för att introducera kvinnan på bordellen. Hon övertygas om att det är helt okej, för hon kan tjäna sina egna pengar. Det blir som en arbetsmarknadsfråga vilken som helst. Är det de här värderingarna som de socialdemokratiska regeringarna i Europa står för? Då känner jag mig oerhört oroad för framtiden och den värdegemenskap som vi försöker vara med och påverka inom I Tyskland sägs det att det finns 400 000 prostituerade med 1,2 miljoner kunder per dag. Man undrar om inte de här kvinnorna skulle kunna få ett mer lämpligt arbete, eftersom det kommer att råda brist på arbetstagare framöver. Alltså skulle man försöka hjälpa de här kvinnorna som nu har en svår situation - många kvinnor kommer ju från öst - och försöka hitta andra arbetsmöjligheter för de kvinnor som lever i fattigdom. Det borde väl vara någonting för socialdemokratiska regeringar att jobba för gemensamt inom EU. Jag hoppas att lyftet av prostitutionen till en arbetsmarknadsfråga, där de olika sociala rättigheterna och socialförsäkringssystemen ingår, som de gör i de länder som har legaliserat, inte får bli en mall som andra EU-länder kommer att ta över. Fler och fler resonerar i de här termerna. På något sätt borde den svenska regeringen, som har ett ganska stort ansvar, kunna göra någonting för att försöka förhindra detta. Jag förstår att ministern inte på en dag kan förändra, men vad kan ni göra för att ändra attityder och sätta prostitutionen på dagordningen inom EU?
Fru talman! Det som jag just berättade, att så fort tillfälle ges ta upp den här frågan, och vi kommer att fortsätta det arbetet. Många gånger säger man på vårt område: Kommer vi att påtvingas en lagstiftning vi inte vill ha? Nej, det är ingen fara. Vi kommer inte att påtvingas en legalisering av prostitution. Vi kommer inte att påtvingas att konsumtion av narkotika ska legaliseras. Vad bra! Samtidigt måste vi därigenom inse att de här principerna omöjliggör att vi tvingar på något annat land som har värderingar som inte vi delar en lagstiftning. Här ligger fördelen men också nackdelen med det sätt som lagstiftningsarbetet är uppbyggt på inom vårt område. Jag måste säga att jag ändå förespråkar det här sättet, för jag vill inte att Sverige någonsin ska påtvingas en avkriminalisering eller en kriminalisering som vi inte själva önskar. Men det gör det självklart också svårare att driva frågor gentemot länder som inte delar vår uppfattning. Vi kommer att fortsätta med det här. Men jag vill också understryka att det är mycket arbete som pågår utanför EU. Det pågår arbete med de baltiska länderna och med kandidatländerna, där vi under vårt ordförandeskap tog upp bl.a. människohandel. De här frågorna berörs hela tiden, därför att det handlar om de grundläggande värderingar som jag är övertygad om att vi delar. Det här arbetet får fortsätta. Jag känner att det inte är vi som har olika uppfattningar. Vi tycker likadant. Vi får på olika sätt driva detta arbete, jag med de möjligheter som ges en justitieminister och Désirée Pethrus Engström får ta vara på de möjligheter hon har. Det är bättre att vi tillsammans försöker påverka de här sakerna än att vi på något sätt ska försöka ha några meningsskiljaktigheter, för det tror jag faktiskt inte att vi har.
Fru talman! Vi är som sagt var egentligen överens. Men om vi nu tror att det här är en fråga som handlar om mänskliga rättigheter, hur kan vi påverka de andra länderna? Vi diskuterar i våra olika utskott t.ex. flyktingfrågor, hur hittar vi en gemensam värdering? Vi jobbar med lagstiftningsfrågor. Från Europeiska kommissionen kom t.ex. en tjock lunta om sexuella trakasserier på arbetsplatsen i Europeiska unionen. Där har man gått igenom hur det ser ut på området sexuella trakasserier på arbetsplatser och hur man ska kunna förebygga sexuella trakasserier. Det är jättebra. Men det är något konstigt när EU säger att det är fel att tafsa på den ena arbetsplatsen, men på den andra arbetsplatsen är det helt okej att göra vad man vill med kvinnor. På något sätt måste vi alltså försöka påverka fler områden. Det måste gå. Ni som är i regeringsställning har säkert mycket större möjligheter att i olika fora påverka lagstiftningsarbetet och framför allt värderingsarbetet. Där hoppas jag som sagt att vi kan påverka våra Europaparlamentariker, men också att ni i regeringsställning kan fortsätta att jobba med att sexuella trakasserier inte är okej någonstans.

Fru talman! Gunnel Wallin har frågat vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att få ned balanserna på miljöbrotten. Antalet anmälda miljöbrott har ökat kraftigt de senaste fem åren, särskilt under förra året. En viktig förklaring är den strikta anmälningsplikt som numera åligger tillsynsmyndigheterna enligt miljöbalken. Anmälningsplikten leder till att brottsstatistiken innehåller en hel del ärenden av förseelsekaraktär. Ökningen visar bl.a. att polisen, åklagarna och tillsynsmyndigheterna har kommit en god bit på väg för att utveckla nya och effektivare arbetsmetoder och arbetsformer inom miljöbrottsbekämpningen. Jag ska i det följande ge en kort beskrivning av det utvecklingsarbete som polisen och åklagarväsendet bedriver. fr.o.m. förra året avsatte polisen 11 miljoner kronor av särskilt anvisade medel för bekämpning av miljöbrott. fr.o.m. nästa år ska polisen enligt budgetpropositionen avsätta 15 miljoner kronor inom befintliga anslagsramar för detta ändamål. Av Rikspolisstyrelsens årsredovisning för år 2000 framgår att medlen har använts för en rad ändamål, bl.a. utbildning, sammankomster för erfarenhetsutbyte, utveckling av samarbetet med åklagare och tillsynsmyndigheterna samt inköp av utrustning. Vid Rikskriminalpolisen har en miljöbrottsrotel inrättats. Den ska ha en aktiv roll i utbildningsinsatserna och därmed ge kontinuitet och kunskap på miljöbrottsområdet samtidigt som nära och naturliga band knyts till utredare och specialiståklagare. Den 1 januari 2000 inrättade Riksåklagaren i samverkan med Rikspolisstyrelsen på regeringens uppdrag en flexibel organisation för bekämpning av brotten mot miljön. Åklagarorganisationen har tagit på sig ett ansvar för att etablera och utveckla samverkan med tillsynsmyndigheterna på såväl regional som lokal nivå. Samverkansgrupper har etablerats på många håll i landet. Dessutom tog Riksåklagaren under förra året initiativ till bildandet av ett miljöbrottsråd för att förstärka samverkan på central nivå. I rådet ingår företrädare för bl.a. Riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen, Naturvårdsverket, Kustbevakningen och Tullverket. Riksåklagaren är ordförande i rådet. Utvecklingen av verksamheten fortsätter. Rikspolisstyrelsen tar upp frågan om balanserna i resultatdialoger med polismyndigheterna. Åtgärder har vidtagits såväl avseende kompetens och metodutveckling som samverkan och organisation. Den ekonomiska satsning som regeringen nu gör på rättsväsendet ger möjligheter för en förbättring av verksamheten. Under budgetperioden fram t.o.m. 2004 höjs polisens anslagsram med nästan 2 miljarder kronor utöver pris och löneomräkningen. Regeringen har dessutom lovat att fortsätta att noga följa rättsväsendets verksamhet och resultat och att, efter analys av vidtagna effektiviseringsåtgärder, återkomma med de ytterligare insatser som krävs för att fullfölja statsmakternas intentioner för utvecklingen av rättsväsendet.
Fru talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret. Ministern instämde i sitt svar angående den kraftiga ökningen av anmälningar av miljöbrott. Detta är i och för sig ingen ny diskussion. För ett bra tag sedan var diskussionen uppe i justitieutskottet, vilket föranledde utskottet att kalla in Riksåklagaren och rikspolischefen för att informera oss om var flaskhalsen låg någonstans. Var är det stopp? Det har inte blivit bättre. Tvärtom har balanserna ökat ännu mer, trots att frågan har diskuterats. Antalet anmälningar av miljöbrott till åklagarorganisationen har ökat kraftigt, och balansen av misstankar om miljöbrott har ökat. Vid halvårsskiftet i år uppgick balansen av misstankar om miljöbrott till drygt 3 000. Det är fråga om brist på utredningsresurser rörande brott mot miljön. Av Riksåklagarens rapport framgår det att vid halvårsskiftet fanns 85-90 % av miljöbrottsutredningarna hos polisen. Den tidigare diskussionen visade tydligt att proppen satt där. Det har inte skett någon förbättring. Det krävs omedelbara åtgärder för att undvika en ytterligare balansökning. Då måste utredningskapaciteten förbättras. Vad menar ministern med att en hel del ärenden har förseelsekaraktär? Vad står "en hel del" för? Jag vet sedan tidigare att det har satsats medel. Hur har de använts? Av svaret framgick det att det var till utbildning, till utrustning osv. Det har utbildats ett stort antal poliser, men de finns inte där de ska vara för att göra utredningar i dessa frågor. Det är där problemet sitter. Det är viktigt att påtala detta och se till att uttalandet att detta ska vara ett prioriterat område efterföljs. Det framgick också i svaret att åklagarorganisationen har åtagit sig ansvaret för att utveckla samverkan. Jag vet att man har lagt ned ett stort arbete på detta, men jag vet att det är svårt att få gehör i polisorganisationen. Det är här det brister. I prioriteringen för år 2000 inom åklagarväsendet ligger bekämpningen av miljöbrott högt. Det har vi varit helt överens om. I 3 kap. 1 § polisförordningen föreskrivs att polisstyrelsen särskilt ska se till att polisarbetet bedrivs i överensstämmelse med de prioriteringar och riktlinjer som riksdag och regering har lagt fast för polisverksamheten. Så sker inte.
Fru talman! Den huvudsakliga orsaken är den anmälningsplikt som trädde i kraft 1999. Det är på många sätt positivt. Mörkertalet minskar drastiskt. Det får konsekvensen att det blir en stor ökning av antalet fall. Begreppet förseelsekaraktär beror på att anmälningsplikten har lett till att i stort sett allt anmäls. Sedan får man vänta och se vad som blir praxis. Det har gått förhållandevis kort tid sedan anmälningsplikten trädde i kraft. Så långt är det positivt. Det negativa är att det har skapats stora balanser. Det är helt riktigt. Vi har läst samma rapport från Riksåklagaren, och han delar denna oro. Förutom att vi följer utvecklingen och de satsningar som görs har det mer konkret från Riksåklagarens sida inletts diskussioner med Rikspolisstyrelsen om hur utredningskapaciteten på området ska förbättras. Det finns också ett förslag från BRÅ:s verksjurist Lars Korsell till hur samhället kan medverka i det brottsförebyggande arbetet på miljöområdet. Det vidtas åtgärder. Vi är medvetna om att det har skett en ökning av antalet anmälningar, men till största delen beror de på att en anmälningsplikt har införts.
Fru talman! Visst, vi skapade lagen, och vi visste vad den skulle föra med sig. Vi sade att det är ett prioriterat område. Men då måste vi ta hand om situationen. Jag är väl medveten om att det pågår en utvärdering. Vad den kommer att visa har vi redan sett flera exempel på. Vi har den lag vi har, och vi kan inte bara låta balanserna öka på det här sättet. Poliserna används till annat arbete. Det ser mycket olika ut i de olika polismyndigheterna. T.ex. fungerar det inte alls i de södra delarna där jag kommer från - i Skåne. Däremot i Blekinge, som tillhör samma åklagarkammare, fungerar det alldeles utomordentligt. Det går att prioritera och följa de beslut som är fattade i riksdag och regering om man bara vill. Det är verkligen bekymmersamt med arbetet om åklagarna inte vet från en vecka till en annan om det finns en utredare. Handläggningstiderna blir långa. Vi vet båda att bevis är färskvara. Jag tycker att man ifrågasätter rättsväsendets trovärdighet när man säger att miljöbrotten är prioriterade och det samtidigt är långa handläggningstider. De leder i dag ofta till avskrivning av ärenden eftersom preskription inträder. Det skapar inte förtroende för rättsväsendet. Därför är det jätteviktigt att ta tag i detta. Det gäller att säkra bevisningen. Det finns många konkreta exempel i Skåne där initialåtgärder har missats, och därmed har bevisläget försämrats. Det är otroligt viktigt att justitieministern verkligen markerar vilka beslut som har fattats och att de måste följas. Har det sagts att dessa frågor är prioriterade måste det också hända någonting i verkligheten. Det måste vara vägledande.
Fru talman! Ja, miljöbrotten är naturligtvis prioriterade. Det som jag vill upprepa är att det nu görs satsningar inför nästa år. De särskilt anvisade pengarna - det är minimibelopp, vill jag understryka - höjs från 11 miljoner till 15 miljoner. Det är alltså en ökning på bortåt 40 %, bara av det som är skräddarsytt just för att understryka allvaret i bekämpningen av miljöbrott.
Fru talman! Att det är prioriterat står i årets handlingar, och det har stått i förra årets handlingar. Vi måste ju visa att det är prioriterat. När det gäller att höja beloppen fungerar det i vissa polisområden, där man har tagit det här ad notam. Där fungerar det. Det räcker inte bara med att öka resurserna, utan man måste säga att om det är prioriterat ska det verkställas. Jag tycker att det är en tydlig ledaregenskap.
Fru talman! Jag glömde att nämna, utöver de saker jag redan nämnt, att i de kommande regleringsbreven för polis och åklagarorganisationen kommer det att finnas återrapporteringskrav när det gäller myndigheternas miljöbrottsbekämpning.

Fru talman! Det svenska välfärdssystemet bygger på att de flesta arbetar. Arbetslinjen är central i våra socialförsäkringssystem. På så sätt betalar vi välfärden tillsammans. Alla är med och bidrar med arbete, skatter och avgifter, och alla får del av välfärden efter behov, oavsett ekonomiska möjligheter. Detta skapar socialt och ekonomiskt oberoende för oss enskilda människor. Så länge som Sverige har haft en låg eller mycket låg arbetslöshet har de generella socialförsäkringssystemen på ett effektivt sätt tryggat välfärden. Socialbidraget har då fungerat som det yttersta skyddsnätet, vilket det är avsett att vara. I sviterna av den ekonomiska krisen på 90-talet ökade behovet av socialbidrag, då många människor stod utanför arbetsmarknaden. Alltfler har fått socialbidrag som ett längre och varaktigt försörjningsstöd. Nyligen presenterades dock undersökningar som visar på en positiv trend: Alltfler får arbete, och därmed minskar socialbidragsberoendet. En grupp som under 90-talet starkt ökade sitt socialbidragsberoende var äldre människor med utländsk bakgrund som inte hade rätt till pension på grund av för kort vistelsetid i Sverige. Kravet för att få full folkpension är att man har varit bosatt i Sverige under 40 år. År 1998 var det nästan 11 000 personer på 65 år eller äldre, till stor del invandrare, som fick ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen i tio månader eller mer. På grund av sin ålder saknar dessa människor som regel möjlighet att förbättra sin ekonomiska situation genom arbete. De har inte haft andra möjligheter att försörja sig än via socialbidrag och har därmed blivit permanent beroende av bidraget. Detta är en utveckling som strider mot syftet med socialbidraget. Det är viktigt att bryta denna utveckling, och mot denna bakgrund diskuterar vi i dag en ny reform: ett äldreförsörjningsstöd. Det är rimligt att staten står som garant för att medborgare som är äldre, oberoende av om man är född i Sverige eller ej, kan leva på en viss lägsta kostnadsnivå. Detta är inte kommunernas ansvar. Dessutom är det viktigt att socialbidrag används så som det är tänkt för att kunna behålla sin legitimitet. Inte minst för kommunerna är detta ett välkommet förslag. Låt mig då säga något om vad denna nya reform innebär. år eller äldre och som inte kvalificerat sig för folkpension. Hur stort stödet blir beror på den stödberättigades inkomst. Det ska vara skattefritt. Genom äldreförsörjningsstödet ska den enskilde dels tillförsäkras en skälig levnadsnivå, dels tillförsäkras medel till att täcka boendekostnaderna. Nivån blir något högre än riksnormen för socialbidrag. Boendekostnaden får som mest uppgå till 5 700 kr för den som är ogift och något lägre för den som är gift. Skälig levnadsnivå beräknas på samma sätt som särskilt bostadstillägg för pensionärer. Vi har sett att det är en fördel om man kan anpassa ett nytt system till ett befintligt regelverk, och äldreförsörjningsstödet bygger därför i huvudsak på de regler som gäller för bostadstillägg för pensionärer. Detta underlättar administreringen, och människor blir behandlade på ett likvärdigt sätt. För att få det här stödet måste man ansöka skriftligt hos försäkringskassan. Det kommer att betalas ut varje månad i ett år, och därefter får man söka igen. Målgruppen är i huvudsak äldre invandrare. Det är viktigt att försäkringskassan anpassar sina informationsinsatser till denna personkategori. Om det behövs kan kassorna anlita tolk. Lagen ska träda i kraft den 1 januari 2003. Till utskottets betänkande finns endast en reservation, från moderaterna, vilket visar att det finns ett starkt stöd för reformen. I den moderata reservationen vill man att äldreförsörjningsstödet ska fortsätta att betalas ut i sex månader även om man befinner sig utanför EES-området. Äldreförsörjningsstödet är ju ett direkt, behovsprövat bidrag och kan då även betraktas som ett alternativ till socialbidrag. Detta betalas ut bara om man befinner sig i landet. De personer som är berättigade till äldreförsörjningsstöd har kommit i relativt hög ålder till Sverige och har ofta en stark anknytning till sitt gamla land. Utskottet tycker därför att det är rimligt att man kan besöka anhöriga i hemlandet. Därför bör det av humanitära skäl tillåtas att vistas utanför EES-området i tre månader utan att äldreförsörjningsstödet upphör. Förslaget finansieras genom att kommunerna får mindre statsbidrag för flyktingmottagandet och genom en minskning av det generella statsbidraget till kommunerna eftersom de får lägre socialbidragskostnader. För den merkostnad som uppstår på grund av att stödet är högre än socialbidraget finns det 96 miljoner kronor anslaget i budgeten för år 2003. Jag yrkar avslag på reservationen och bifall till utskottets förslag till beslut i betänkandet SfU4.

Fru talman! Inledningsvis vill jag säga att Vänsterpartiet står bakom förslaget om ett äldreförsörjningsstöd. En av de första motioner som jag över huvud taget skrivit handlade om invandrade pensionärers situation och det faktum att de varje månad tvingades vända sig till socialkontoret för att få ekonomiskt bistånd. Detta var 1994. När motionen behandlades i socialförsäkringsutskottet blev Gustaf von Essen lite upprörd och sa: "Detta har partierna motionerat om sedan 1992." Det innebär att det från ax till kaka tagit nio år. Desto roligare är det förstås att riksdagen i dag kommer att fatta beslut i frågan. Förslaget innebär en klar förbättring för de invandrade kvinnor och män som kommit hit som pensionärer. Det innebär också en förbättring för de pensionärer som av olika anledningar inte når upp till det pensionsbelopp som samhället anser ska ge tillräcklig försörjning. Eftersom Vänsterpartiet inte deltar i Genomförandegruppens arbete har vi vare sig haft tillgång till information eller kunnat lämna några synpunkter på BTP-förslaget, som var uppe till debatt häromveckan. Anledningen till att jag säger det är att äldreförsörjningsstödets storlek baseras på inkomstberäkningar som gjorts i Genomförandegruppen. Vi har dock i samarbetet med regeringen och Miljöpartiet fått gehör för våra synpunkter, som bl.a. har rört beräkningsgrunderna, vilket gör att vi står bakom förslaget. Fru talman! Vänsterpartiet har lämnat ett särskilt yttrande till betänkandet. Det handlar inte om nivåer utan är av ideologisk karaktär. Innan Sverige blev medlem i EU räckte det att en person bott i Sverige i tre år, tror jag det var, för att han eller hon skulle erhålla folkpension, dvs. grundskyddet i det gamla pensionssystemet. I och med medlemskapet i EU infann sig dock en oro över att kostnaderna för folkpensionen skulle öka väsentligt, eftersom den pensionerade fick ta med sig folkpensionen när han eller hon flyttade till ett annat EU-land. Mot bakgrund av detta ändrades systemet. För rätt till oavkortad folkpension krävs nu antingen 40 bosättningsår eller 30 år med pensionspoäng. Den som fått uppehållstillstånd som flykting eller som skyddsbehövande i övrigt får tillgodoräkna sig kvalifikationstid i hemlandet. Det leder till att människor som kommer sent i livet till Sverige inte kommer att erhålla någon pension. Det gäller även den stora gruppen personer som erhåller uppehållstillstånd av humanitära skäl eller på grund av familjeåterförening. Inträdet i EU skulle man kunna säga medförde en social dumpning som bl.a. leder till att alltfler invandrade personer, precis som Anita Jönsson sade, blivit hänvisade till socialtjänsten för att få sin försörjning tryggad. Äldreförsörjningsstödet har kommit till för att förbättra för denna grupp. Stödet har utformats i syfte att säkerställa att det inte ska kunna bli exporterbart enligt 1408/71, eftersom kostnaden annars anses bli för hög. Det bygger också på att människor söker sig till Sverige under en begränsad period för att sedan, när de kvalificerat sig till äldreförsörjningsstödet, flytta till något annat land. Vår uppfattning är att de ekonomiska trygghetssystemen har en begränsad inverkan på hur människor lever sina liv. Vi anser att det är viktigt att aktivt motverka att människor med utländsk bakgrund indirekt diskrimineras inom rådande system för ekonomisk trygghet. Vi hade därför hellre sett att kvalificeringsreglerna till det generella försäkringssystemet hade mjukats upp och att frågan hade lösts inom existerande system. Det finns därför all anledning, anser Vänsterpartiet, att gå vidare och utveckla stödet. Vi yrkar alltså också bifall till förslaget i utskottsbetänkandet.

Fru talman! Centerpartiet välkomnar regeringens förslag till äldreförsörjningsstöd. Detta stöd innebär att personer som är bosatta i Sverige och som är 65 år eller äldre ska garanteras en viss lägsta levnadsnivå i form av ett statligt äldreförsörjningsstöd och att detta stöd ska administreras av försäkringskassan. De regler som gäller för att erhålla grundpension eller garantipension i Sverige utgår från bosättningstid eller inarbetade pensionspoäng och har inneburit att ett ganska stort antal personer, till största delen invandrare som är 65 år eller äldre, har varit hänvisade till kommunernas socialtjänst för att klara sin dagliga försörjning. Centerpartiet har i motioner och olika program lyft fram frågan och visat på behovet av förändring för att denna kategori äldre människor ska få sin försörjning på annat sätt än genom att behöva uppsöka kommunens socialkontor och där vända ut och in på sin livssituation för att erhålla ekonomisk ersättning så att man klarar sitt livsuppehälle. De personer som kommit hit sent i livet har ingen eller liten folkpensionsrätt här i Sverige. Även om de har pension från sitt hemland har många ålderspensionärer med invandrarbakgrund blivit beroende av socialbidrag som försörjningsstöd. Dessutom anser vi att det är fel att kommunernas ofta redan ansträngda ekonomi ska belastas med dessa kostnader. Det är felaktigt att kommuner som varit generösa och tagit emot flyktingar som kommit till Sverige i ganska hög ålder ska stå för dessa kostnader för pensionärer. Fru talman! Inom de närmaste tio åren kommer enligt gjorda beräkningar antalet ålderspensionärer i Sverige som är födda utanför landet att öka till ca 12 %. Detta kommer att ställa särskilda krav på äldrepolitikens utformning. I första hand ligger ansvaret på kommunerna att analysera behov och planera för denna utveckling. Äldre personer med invandrarbakgrund har väldigt olika levnadshistorier och kan inte behandlas som en homogen grupp på grund av att de har sitt ursprung i något annat land än Sverige. Många har kommit hit som flyktingar undan förtryck och förföljelse, medan andra kommit hit betydligt tidigare som arbetskraftsinvandrare. Många äldre invandrare är anhöriginvandrare som kommit hit till Sverige ganska sent i livet, och deras kunskaper i svenska språket kan vara bristfälliga. Det kommer att ställa stora krav på utformningen av äldrepolitiken. Oavsett vilka problem vi måste lösa i framtiden anser vi i Centerpartiet att förslaget till försörjningsstöd för personer som inte nu erhåller grundpension är ett förslag i rätt riktning, och jag yrkar därför bifall till förslaget i socialförsäkringsutskottets betänkande

Fru talman! Det är en angelägen fråga som i dag verkar finna sin lösning. Den handlar om äldre invandrare som har kommit till vårt land och om den regel som vi införde i samband med EES Vi införde en regel som innebar att man fick tjäna in rätten till folkpension, numera garantipension, genom vistelsetid, dvs. genom det antal år som man vistades i vårt land. Den där regeln var fullständigt nödvändig i det läget. Annars skulle vi hamnat i en situation där människor som vistats ett fåtal år i vårt land skulle ha kunnat tjäna in full folkpension, att addera till de pensionsrättigheter de hade fått om de rört sig framför allt inom EU-området. Detta genomfördes före den stora pensionsreformen men var i och för sig oberoende av den. Det var ett nödvändigt beslut i sig. Det vi har diskuterat är förstås att försöka undvika att någon människa permanent behöver leva på socialbidrag. Det är en strävan som finns inom hela vår socialpolitik. Frågan togs upp vid riksmötet 1992/93. har jag förstås ett ansvar för att det inte togs fram ett förslag redan inom ett år. Dock känns det ansvaret något mindre tungt när jag nu noterar att den socialdemokratiska regeringen har behövt sju år på sig för att ta fram ett förslag till lösning av denna fråga och där genomförandet kommer att äga rum fr.o.m. 2003. Det innebär att det har tagit ungefär tio år sedan tillkännagivandet från riksdagen tills det genomförs. Fru talman! Det har således inte gått fort, men det är mycket bra att det äger rum. Jag yrkar bifall till förslaget.

Fru talman! Jag vill yrka bifall till utskottets förslag att bifalla regeringens proposition om äldreförsörjningsstöd. Jag vill med min medverkan i debatten precis som tidigare talare lyfta fram den betydelse som förslaget till riksdagsbeslut har. Kommuner runtom i landet lägger ned ett väsentligt arbete och engagemang i syfte att få ned socialbidragsberoendet och finna andra försörjningskällor för människor. Det finns dock en betydande del av socialbidragskostnaderna som kommunerna har haft väldigt små möjligheter att påverka. Det gäller dem som är födda i ett annat land och inte är berättigade till full svensk pension. För denna grupp i samhället har det ekonomiska biståndet blivit en permanent försörjningsväg. Alternativa försörjningsvägar har varit få. Situationen har varit allvarlig ur kostnadssynpunkt men framför allt för den enskilda individen. Det har funnits en orättvisa i att hänvisa medborgare till socialbidragsberoende på grund av att de står utanför våra traditionella trygghetssystem. Det har många gånger varit förnedrande för den enskilde att för all framtid vara hänvisad till denna försörjningsform. Reformen som vi debatterar i dag är därför mycket viktig ur ett integrationsperspektiv. Den är också viktig med tanke på det som även utskottet anför, nämligen att socialbidraget kan återställas till att vara ett individuellt behovsprövat bistånd vid tillfälliga ekonomiska problem. I synnerhet har förslaget stor betydelse för storstäderna och de bostadsområden som regeringen och berörda kommuner har tecknat lokala utvecklingsavtal kring inom ramen för storstadssatsningen. Som exempel kan nämnas att i vissa stadsdelar, t.ex. min egen hemkommun Södertälje, är det en mycket betydande del, 30-40 %, av biståndskostnaderna som utgörs av socialbidrag till utrikesfödda ålderspensionärer utan pension. Därför är ställningstagandet för förslaget till äldreförsörjningsstöd en naturlig utveckling eftersom det inte kan vara de enskilda kommunernas ansvar. Detta är med tanke på att vi i Sverige har valt den självklara vägen att inte styra människors bostadsort. Därmed är detta också en nationell angelägenhet men också något som ligger i alla kommuners gemensamma intresse. Fru talman! Jag yrkar än en gång bifall till förslaget i betänkandet.

Fru talman! Jag inleder med att yrka bifall till den för moderaterna och kristdemokraterna gemensamma motionen och avslag på propositionen. Anledningen till att vi moderater har reserverat oss mot propositionen är att vi anser att äldreförsörjningsstödet såsom regeringen har valt att utforma det inte är tillfyllest. Vi anser att äldreförsörjningsstödet ska omfattas av samma regler som gäller socialförsäkringssystemet i övrigt, dvs. sex månader. Det finns flera anledningar till detta. Varför ska just äldre invandrare omfattas av ett speciellt regelverk? Tremånadersregeln för utlandsvistelse kommer att vara väldigt svår att överblicka - sex månader underlättar. Flera talare har tidigare tagit upp frågan om målgruppen för äldreförsörjningsstödet. Det har lyfts fram i debatten att äldre invandrare många gånger har bristande språkkunskaper och har svårigheter just med tanke på att de får sitt stöd från socialbidraget. Deras situation kommer att underlättas tack vare äldreförsörjningsstödet och genom att de inte behöver vara hänvisade till socialbidrag. Av den anledningen anser vi också att det är mer humant att äldreförsörjningsstödet ska omfattas av sexmånadersregeln. Vidare blir regelverket svåröverskådligt om ytterligare en undantagsregel införs i socialförsäkringssystemet. Varför tre månader?
Fru talman! Jag blev väldigt konfunderad när jag hörde att moderaterna yrkade avslag på propositionen. Vad jag förstår menar ni att ni yrkar avslag på förslaget. Eller yrkar ni bifall till reservationen? Sedan vill jag kommentera frågan om på vilket sätt man ska se på äldreförsörjningsstödet. Det är viktigt utifrån att det inte är ett stöd som kan likställas med de andra stöden som man själv arbetar ihop genom de olika försäkringssystemen. Detta är ett direkt behovsprövat bidrag, precis som socialbidraget. Det betalas ut efter en individuell behovsprövning. En skälig levnadsnivå enligt svenska förhållanden används som utgångspunkt. Egentligen skulle detta innebära att det över huvud taget inte går att ta med sig bidraget. Då tycker utskottet att av humanitära skäl och för att det är fråga om människor med anknytning till tidigare hemländer att det är rimligt att de kan vistas upp till tre månader i något annat land och ändå få äldreförsörjningsstödet.
Fru talman! Det är riktigt att vi yrkar avslag på propositionen. Men vi har en egen motion där vi vill att äldreförsörjningsstödet ska omfattas av socialförsäkringssystemet och därmed gälla under sex månaders utlandsvistelsetid. Detta är vårt förslag.
Fru talman! Jag ville även kommentera den andra frågan men min talartid tog slut i min förra replik. Det gäller frågan om att det skulle vara svårt att kontrollera. För mig är det lite underligt att det skulle vara svårare att kontrollera tre månader i stället för sex månader. På något sätt känns det som om att man skulle misstro dessa människor. De lämnar ett besked på heder och samvete till försäkringskassan som skrivs under. Precis som i alla andra socialförsäkringssystem är det upp till den enskilde att göra de förändringar som behövs utifrån ett behov av ett högre eller lägre bidrag.
Jag får be Margareta Cederfelt precisera yrkandet för klarhets skull vid voteringen. Gäller det reservationen eller avslag på propositionen och den egna motionen?
Fru talman! Vi yrkar bifall till följande. Vårt förslag innebär att riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2000/01:136 om lag om ändring i lagen,